Herr talman! Först en kommentar till vad herr Nilsson i Östersund kallar en parentes. Han tog upp min redovisning av hur ett av verken trots riksdagsbeslutet har fortsatt i samma nedläggningstakt när det har rationaliserat sin verksamhet.

De har ingen nytta av att lantbrevbäraren kommer. Vi kan väl vara överens om, herr Nilsson, att fortsätter det i samma takt efter det att riksdagsbeslutet resulterat i ett cirkulär så är det något fel i handläggningen hos verken. Sedan ger herr Nilsson i Östersund stort utrymme i sitt anförande åt vårt ställningstagande till sysselsättningsstödet. Han säger bl.a. att det är att urvattna sysselsättningsstödet i det inre stödområdet när vi föreslår att man i särskilt besvärliga områden och i speciella fall skall förstärka sysselsättningsstödet. Jag tycker att det är mycket berättigat att ha en differentiering. ”Sedan knallar ni ut utanför gränsområdet”, säger herr Nilsson. Jag har sagt, mycket hovsamt tycker jag, att ett av de större problemen när det gäller regionalpolitiken är att trappa av tröskeleffekterna mel!an inre stödområdet och gränstrakterna. Jag är tacksam för att herr Nilsson medger att det finns stora problem på Gotland, i de gränskommuner som vi har nämnt och i många andra. Vi är överens om att sysselsättningsstödet är ett effektivt medel. Varför skall det då inte kunna brukas punktvis och i mån av behov även i de områden som vi har nämnt? Till sist några ord om den speciella detalj som gäller turismen. Birger Nilsson sade att turismen innebär ett problem därför att man där har korttidsanställningar som inte ger någon egentlig effekt. När det gäller bidrag har det inte varit några problem även om det varit fråga om korttidsanställningar — då har det varit lätt att ordna saken. Finns den goda viljan, kan man klara problemen också när det gäller detta stöd. Sysselsättningsstödet kommer att ge en viss effekt också inom turismen, som både herr Nordgren och jag tidigare har påpekat.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund säger att mitt påstående att regeringens planering och riksdagsbeslutet i fjol innebär en ökad koncentration inte är sant. Nog är väl herr Nilsson inne på en helt omöjlig argumentering? Jag har här i min hand Svensk författningssamling 1973:24 som visar den koncentration jag påtalat.

Jag hoppas att herr Nilsson vill ge svar på denna konkreta fråga. Herr Nilsson i Östersund drar upp resursfrågan precis som om det vore ett reellt innehåll i propositionens uttalande på s. 119 om en fördubbling av insatserna för regionalpolitiken. Vill herr Nilsson hålla fast vid yttrandet att regionalpolitiken genom detta beslut varje år har fått dubbelt så stora insatser som tidigare? Herr Nilsson i Östersund påstod också att centerns förslag innebar att vi ville öka Norrlandslänens invånarantal med 100 000 personer. Utgångspunkten för riksdagsbeslutet i fjol var att landets befolkning skulle öka med 400 000 personer. Av dessa skulle alltså enligt vårt förslag en fjärdedel eller 100 000 personer komma skogslänen till del. Herr Nilsson ger en skev och felaktig bild när han enbart tar upp de 100 000 personer som vi anser att skogslänen skall öka med. Regeringens förslag innebär att storstäderna och södra Sverige skall ta hela den beräknade folkökningen i landet, medan skogslänen inte skulle få någon del av den, inte ens det egna födelseöverskottet. Herr Nilsson i Östersund säger också att vårt förslag i reservation 10 beträffande gränsen för inre stödområdet innebär att man omöjliggör kommunal planering. Vi har i vår reservation sagt att när den kommunala och regionala planeringen överensstämmer i det här fallet bör Kungl. Maj:t få möjlighet att ge sysselsättningsstöd även till orter utanför gränsen till det inre stödområdet. Vad gäller Vindelälvsområdet har jag kanske möjlighet att återkomma i en följande replik.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund riktade i sitt anförande en anmärkning mot vårt ställningstagande när det gäller ortsklassificeringen och befolkningsramarna. Jag skall inte närmare gå in på de sakerna, då Jörn Svensson kommer att utveckla vår syn härpå i sitt anförande längre fram. Beträffande vårt sysselsättningspolitiska program säger herr Nilsson i Östersund att de åtgärder som föreslagits från vår sida beträffande transportmarknaden har diskuterats i näringsoch trafikutskotten. Vad som har hänt i trafikutskottet är att man uttalat sig för att de trafiksvaga bandelarna i stor utsträckning skall bestå och att stor försiktighet skall iakttas vid nedläggandet av trafiksvaga bandelar. Det är alldeles givet att om riksdagen i fortsättningen följer denna inriktning, vilket vi närmare får se när den regionala trafikplaneringen är klar år 1974, kommer det att innebära stora investeringar i de trafiksvaga bandelarna. Då menar vi att det kommer att bli utrymme för ett brett sysselsättningspolitiskt program för upprustningen av dessa bandelar. Vi anser att dessa åtgärder bör ses i ett större sammanhang, trafikutskottet kan ju inte ensamt avgöra den här frågan. Här måste statliga insatser till eller insatser genom AP-pengar, t.ex. för att starta statliga industrier som får till uppgift att förse transportväsendet med det material som behövs. Jag påpekade här förut att det behövs upprustningar av själva banan, kanske ny räls, nya fordon osv. Eftersom riksdagen, som jag sade, har varit enig om denna trafikpolitiska målsättning, måste väl ändå konsekvensen bli att riksdagen också beslutar om hur man skall åstadkomma denna upprustning. Vi menar att det här måste finnas underlag för en statlig produktion på detta område. Denna skulle stå i samklang med vårt krav på statliga basindustrier som också kan rymmas inom denna sektor. Herr Nilsson i Östersund ville över huvud taget inte gå in på frågan om statlig verksamhet för att öka sysselsättningstillfällena. Jag tror att det vore klokt om man från socialdemokratins sida satsade hårdare på att genom statliga insatser öka sysselsättningsmöjligheterna i de olika länen, och att man därvid skulle få djup resonans inom de egna leden.

Herr talman! Jag konstaterar först att herr Nordgren vidgår att, om högerpartiet hade fått bestämma, så skulle allmänna stödområdet inte ha fått någon del med i den andra etappen av den statliga utflyttningsaktionen.

Jag ber att få påpeka detta för herr Nordgren. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att han som vanligt för ett tvetungat tal när det gäller storstäderna. Ingen kan ju bestrida att de fastställda befolkningsramarna mot bakgrunden av det förslag som man lade fram i länsprogram 1970 innebär en dämpning av storstadstillväxten. Stockholms stad och län är nu inne i en kris som väl rättar till sig när högkonjunkturen kommer. Jag vill bara erinra om att Stockholms län 1972 hade ett födelseöverskott på 8 384 personer. Överfört på de åtta år som återstår till 1980 betyder det en befolkningsökning i Stockholms län på i runt tal 67 000 människor enbart beroende på födelseöverskottet. Enligt centerns befolkningsram skall folkökningen i Stockholms län räknat från årsskiftet 1971—1972 inte få överstiga 64 000 personer. Det betyder i klarspråk att inom centerns befolkningsramar kommer knappast födelseöverskottet, även om det varierar, att kunna inrymmas. Jag drar då den slutsatsen att man måste vidta åtgärder när det gäller storstäderna för att få en kraftig utflyttning därifrån till stödområdet. Det har vi i och för sig ingenting emot, men vi tror att det är helt orealistiskt att gå ut och lova att befolkningen i stödområdet skall öka med 100 000 personer fram till 1980. Om man menar att de människorna också skall ha ett rejält jobb och kunna försörja sig, då är detta orealistiskt, och det är bakgrunden till att vi avvisar de här tankegångarna och den reservation där de framförs. När det sedan gäller att dela kommuner med en stödområdesgräns, så är det väl alldeles uppenbart att om man har ett sysselsättningsstöd och andra förmåner i en del av kommunen, så medverkar detta till att investeringarna dras dit. Kanske dras de många gånger dit från centralorten i samma kommun, och det tycker vi inte är någon lämplig framgångslinje i det här fallet.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

Mittalet överensstämmer ganska väl med ökningen under 1960-talet, medan det lägre talet ligger något därunder. Centerns förslag innebär att storstäderna skall dämpas och att deras befolkningsökning måste begränsas till det egna födelseöverskottet. Övriga landet skall inte behöva bidra till storstädernas fortsatta ökning. Jag ställde i det sammanhanget en konkret fråga till Birger Nilsson, som han visligen undvek att besvara. Jag vill upprepa den: Innebär inte regeringens förslag och riksdagens beslut att nettoinflyttningen till de tre storstäderna under 1970-talet enligt de lägre ramarna blir 115 000 och enligt de högre ramarna 250 000 — exklusive födelseöverskottet i respektive städer? Jag ställer den frågan för att ge Birger Nilsson en möjlighet att ge ett konkret besked om huruvida regeringen planerar för en koncentration till storstäderna eller inte. Vidare ställde jag en fråga om uttalandet på s. 119 i propositionen om att resurserna till regionalpolitiken verkligen skall ökas med det dubbla under den kommande femårsperioden. Även den frågan undvek herr Nilsson att besvara. Det förhåller sig inte på det sättet att resurserna ökas markant. Resurserna till regionalpolitiken ökas inte särskilt mycket om man tar hänsyn till penningvärdeförsämringen. Jag har nämnt siffrorna i mitt första anförande. När det gäller Vindelådalen sägs det i propositionen, och herr Nilsson i Östersund upprepade det, att det blir fler arbetstillfällen nu i Vindelälvsområdet än om älven hade byggts ut. Jag tillåter mig att betvivla detta. Anmärkningsvärt är att för Vindelälvsdalen, den del av området som främst skulle ha berörts av utbyggnaden, redovisar regeringen inte ett enda arbetstillfälle i industri i de projekt som räknas upp i propositionen. Jag är glad att utskottet är helt enigt om ett tillkännagivande av att det som gjorts i Vindelälvsdalen inte är tillräckligt och att Sorsele bör få en statlig industri.

Herr talman! Först en kort kommentar till herr Nilssons i Tvärålund huvudanförande. Han noterade där att de tre oppositionspartierna nått enighet i en rad reservationer och tog det som intäkt för att folkpartiet skulle ha glidit. Jag delar herr Nilssons uppfattning att det är värdefullt att vi nått enighet. Att det inte är något tecken på att vi har glidit konstaterar man om man läser reservationerna. Jag vill positivt säga att när det gäller det viktiga och värdefulla är herr Nilsson, herr Nordgren och jag och även andra utskottsledamöter från våra partier överens. Det vi anser är gagnerikt för en god regionalpolitik har vi enats om vem som än kommit med förslaget. Herr Nilsson i Östersund nämnde i sitt anförande om löneskatten något som jag är tveksam om huruvida det verkligen var herr Nilssons i Östersund mening eller om det var en felsägning. Han sade att om man sänker löneskatten så kan det innebära färre arbetstillfällen. Det resonemanget har jag mycket svårt att förstå. Förteckningen över konkurser under de olika åren under 1970-talet visar att löneskatteeffekterna varit negativa, tillsammans med många andra. Antalet konkurser har totalt ökat år för år under 1970-talet. Herr Nilsson kan se på arbetslöshetssiffrorna, inte minst i stödområdet, hur högt de ligger. Kopparbergs län, som ligger bäst till, har två arbetslösa per varje ledig plats. Fyra arbetslösa per ledig plats finns i Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Allt verifierar, herr Nilsson, att den bästa regionalpolitiska insatsen kanske skulle vara att avskaffa löneskatten i inre stödområdet och differentiera den i det allmänna stödområdet. Jag delar absolut inte påståendet att det skulle ge färre arbetstillfällen om man vidtar denna åtgärd.

Herr talman! Jag delar absolut inte uppfattningen att en sänkning av arbetsgivaravgiften skulle vara det universalmedel som skulle utlösa många nya arbetstillfällen, därför att företagens vinster innebär att man redan nu, om viljan funnes, skulle kunna anställa mera folk. Vad jag menade med att det kanske kunde innebära en minskning av arbetstillfällena var att om man sänkte löneskatten skulle väl ett och annat skogsbolag få råd att skaffa nya arbetsbesparande skogsmaskiner och detta kan innebära att man avskedar ännu fler skogsarbetare. Vad det gäller centerns befolkningsramar finns de med i utskottets betänkande och i propositionen. Jag skall inte ge mig in på någon diskussion av dessa. Men om jag fattade herr Nilsson i Tvärålund rätt sade han att vad som skulle bli kvar i Stockholmsområdet var endast födelseöverskottet, punkt och slut. Då förstår jag bättre principen för centerns befolkningsramar. Men vi går ju ändå mot en högkonjunktur, och jag undrar hur det skulle se ut om inte företagen, även i Stockholms län, under en högkonjunktur skulle få tillåtelse att anställa arbetskraft utöver den som finns inom länet. När det gäller det privata näringslivet, herr Nordgren, lägger riksdagen på ett bräde 2,5 miljarder kronor och säger till den privata företagsamheten: ”Etablera er inom stödområdet så skall vi se till att ni får ett rikligt lokaliseringsstöd.” Jag tycker detta är en öppen hand, utsträckt mot den privata företagsamheten som man borde fatta. Vore jag privat företagare skulle jag på stubben etablera mig där uppe och tillgodogöra mig alla de olika möjligheter som finns att få lokaliseringsstöd när man startar företag i allmänna stödområdet.

Herr talman! De skilda ambitioner som finns här i kammaren när det gäller att uppnå regional balans har resulterat i att vi nu står inför den fjärde eller kanske är det den femte stora regionalpolitiska debatten på mindre än ett år. Vi har från centerns sida under årtionden drivit de regionalpolitiska frågorna. Vi har ofta stått ensamma till en början när positionerna behövt flyttas fram, men så småningom har övriga partier inför en allmän folkopinion så sakteliga följt efter. Inte fullt ut — men så långt att det lugnat en viss opinion. De första lokaliseringsmotionerna väcktes i riksdagen under 1940-talet. På den tiden fanns utöver våra förslag vissa socialdemokratiska och folkpartistiska framstötar åt samma håll. Den första lokaliseringsutredningen tillsattes 1947 och var färdig 1951. Det bör noteras att den första lokaliseringspolitiska reformen kom 1952, ett tillfälle då vårt parti hade del i regeringsansvaret. Det var under koalitionstiden som det sades i propositionen 1956: ”Så mycket torde dock stå klart att en tätorts ständiga befolkningstillväxt ingalunda är ett kriterium på att dess produktiva resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Tvärtom tyder allt på att vissa tätortsområden i vårt land nått en sådan storleksordning att risk förefinns för uppkomsten av desorganisationsföreteelser som kan leda till ett mindre effektivt utnyttjande av våra totala produktiva resurser.” Det var några år före LO-ekonomernas program om samordnad näringspolitik. Där sades att storindustrin och koncentrationen var Sveriges hart när enda möjlighet att hävda sig i konkurrensen med omvärlden. Det var därför viktigt att samhället engagerade sig för omflyttning av människor. Det råder ingen tvekan om att detta blev den idémässiga grundvalen för socialdemokratins handlande. Under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet kritiserade vi starkt den ökande centralismen. Vi fick 1959 års lokaliseringsutredning som ledde till riksdagsbeslut 1964. I vissa delar innebar det beslutet en eftergift för våra krav. Lokaliseringspolitiken förstärktes och samhällsplaneringens betydelse för lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken underströks. Någon kursändring från socialdemokratins sida var det emellertid inte fråga om.

En avgörande förutsättning för en fortsatt snabb standardstegring är att vårt näringsliv anpassas efter det moderna samhällets krav. Ny teknik, nya produktionsprocesser och nya varor kommer att skapa nya företag och nya marknader. Företag kommer därför liksom hittills att läggas ned, andra kommer i deras ställe och utvecklingen mot större enheter kommer sannolikt inom vissa branscher att bli minst lika framträdande som hittills.” Detta var ett citat ur departementschefsuttalandet 1964. Klarare än så kan inte den socialdemokratiska centralismen under 1960-talet dokumenteras. Man kan därutöver peka på finansministerns yttrande från samma år att lokaliseringspolitiken skall vara rännilen mot den stora strömmen till storstäderna och då klarnar bilden om möjligt ytterligare. Genom 1964 års beslut kom så småningom länsplaneringen i gång. Med denna kom försöken till ortsklassificering. Kammaren minns säkert vårt kategoriska avståndstagande från storstadsalternativen, vårt hävdande av länsdemokratin osv. I viss mån kan det ses som en framgång från våra utgångspunkter att storstadsalternativen försvann ur diskussionen i höstas, men i praktiken är skillnaden inte så stor när man centralt pekar ut primära centra och uppenbarligen kommer att satsa mer på en del av dessa. 1964 sades det också att flyttningsstimulerande åtgärder är det viktigaste inslaget i regionalpolitiken. Det har gällt för regeringen att få balans mellan avfolkning i skogslänen och expansion i storstadsområdena. Samhället har från 1964 och till i dag givit ut ungefär lika mycket pengar på att flytta människor som man givit ut i lokaliseringsbidrag. Vi har inte kunnat acceptera detta. Samhället har ju tagit på sig företagens kostnader för att flytta arbetskraft. Förra sommaren presenterades centerns riksplan med befolkningsramar som målsättningar och riktpunkter för våra regionalpolitiska strävanden. Alla kommer säkert ihåg hur avhånade vi blev under några sommarmånader för att vi använde den här tekniken för att ange målsättningen för samhällsplaneringen och regionalpolitiken. Jag behöver bara peka på finansministerns tal i Kolmården förra sommaren där han ansåg det vara en befängd tanke att folk skulle kunna bo kvar i de mest avlägsna landsdelar. Så småningom kom regeringens regionalpolitiska riksplan. Kritiken mot att centern använde befolkningsramar för länen som uttryck för den regionalpolitiska målsättningen försvann. Den försvann väl därför att regeringen använt samma teknik — fast med annan målsättning. Storstadsområdena skall enligt denna målsättning fortsätta att växa på skogslänens bekostnad. Tekniken att använda befolkningsramar accepterades nu av alla partier. Kritiken mot oss i centern ändrades nu till att gälla att våra siffror var orealistiska. — Centern har inga medel för att nå upp till sin målsättning, hette det. Vi hade och har medlen. Redan i samband med centerns riksplan redovisade vi dels riktlinjer för regionalpolitiken, dels ett konkret åtgärdsprogram i 43 punkter. Regeringen hade förra hösten bara en propositionsförteckning. Vi har nu fått de här propositionerna, och i många fall sammanfaller dessa förslag med våra tidigare yrkanden. Det framgår dock av utskottsbetänkandet att vi på en rad punkter går längre än vad regeringen föreslagit. I många fall går stora delar av oppositionen längre. Vi står fast vid våra befolkningsmålsättningar för 1980. I höstas försökte riksdagsmajoriteten närma sig vår målsättning för skogslänen genom att säga att dessa län bör inrikta sin planering på den övre gränsen i regeringens förslag. Detta riksdagsuttalande har inrikesministern emellertid inte fäst något avseende vid när han givit direktiv till länsstyrelserna för den fortsatta planeringen. Jag vet att inrikesministern är irriterad över att jag påpekat detta. Han måste emellertid bestämma sig för huruvida ett riksdagsuttalande har betydelse, och om så är fallet bör det komma till uttryck i instruktionen till länsstyrelserna. Kan däremot ett riksdagsuttalande anses betydelselöst, handlar man som inrikesministern gjort, dvs. bortser från det i kungörelsen. När man ser tillbaka kan man ta upp en mängd olika frågor där halvhjärtade uttalanden för decentralisering så småningom givit till resultat ett handlande helt i centralistisk riktning. Jag kan peka på kommunsammanläggningen, som snart skall vara avslutad. Först sade en enig riksdag att den skulle få ske frivilligt. Sedan drev socialdemokratin ensam igenom att det skulle vara tvångsvis sammanslagning. Först skulle varje kommunblock utgöra en näringsgeografisk enhet med utvecklingsmöjligheter. Det var det grundläggande motivet för kommunsammanläggning. Sedan blev det bara meningsfullt att satsa på primära och regionala centra eller cirka en tredjedel av kommunerna. Kanske ser man detta som första ledet i nästa kommunsammanläggning? Herr talman! Det är mot den här bakgrunden som man skall bedöma socialdemokratins påstående att centerns riksplan inte går att förverkliga. Vi har sagt klart ut att de regionalpolitiska mål vi satt upp kan nås endast om hela samhällsverksamheten inriktas på regional balans. Det är omöjligt att nå en hög regionalpolitisk målsättning om man som socialdemokratin är halvhjärtad eller tvehågsen i sin strävan och beslutsamhet. Socialdemokratins politiska inriktning framstår med speciell klarhet när man ser vad finansministern skriver i årets kompletteringsproposition.

Trots alla vackra ord som uttalas i olika sammanhang har den grundläggande inställningen inte förändrats sedan 1964. Fortfarande skall det hellre satsas på att flytta människor än på att se till att arbetstillfällena lokaliseras så att de medverkar till en regional balans. Herr talman!

Borttagande av det statliga stödet till flyttning får naturligtvis inte gå ut över den enskilde. Det måste finnas garantier för att företagen verkligen betalar den enskildes flyttningskostnader. Sådana garantier går det att skapa. Arbetsmarknadsstyrelsen måste självfallet behålla sin arbetsförmedlande uppgift, men kostnaderna skall betalas av företaget. Som herr Nilsson i Tvärålund redan har varit inne på innebär vår regionalpolitiska målsättning, i motsats till regeringens, att skogslänen skall bibehålla sin andel av landets befolkning. Eftersom vi alla räknar med att folkmängden fram till 1980 skall ha ökat till 8,5 miljoner innebär denna vår målsättning 100 000 fler människor i skogslänen. Vår målsättning innebär också att storstadslänens befolkningsökning skall motsvaras av deras födelseöverskott. Vi kan inte, i motsats till riksdagsmajoritetens uttalande i höstas, acceptera en ökning för Stockholms län med 130 000 människor utöver födelseöverskottet. En sådan befolkningskoncentration kan bara ske på bekostnad av skogslänen och landet i övrigt. Det bör noteras att vårt mål för skogslänen stämmer väl överens med vad länsstyrelserna själva har angivit i sina länsprogram, vilket på goda grunder kan antas vara den miniminivå som man har ansett nödvändig för att kunna upprätthålla servicen. Det bör också noteras att vår målsättning för Stockholms län stämmer med den planeringsnivå majoriteten i landstinget har ansett sig kunna klara av. Vår målsättning stämmer alltså med önskemålen från såväl skogslän som koncentrationsområde. Men det förefaller som om regeringen inte är beredd att acceptera dessa önskemål utan arbetar för en fortsatt koncentration. En viktig skiljelinje i de regionalpolitiska debatterna här i kammaren har varit hur strukturen skall utvecklas i länen. Det är självklart att vi skall ha orter av olika storlekar och med olika funktion. Men vi har bestämt motsatt oss att beslut om utvecklingen inom varje län skall fattas här i riksdagen. Det har vi här i riksdagen inte beslutsunderlag för. Det är klart att vi har gott beslutsunderlag för våra respektive egna län, men det är dumt av oss att inte erkänna att våra kunskaper om förutsättningarna i alla andra län är mycket bristfälliga för var och en av oss. Den riktiga ordningen måste enligt vår uppfattning vara att riksdagen anger ramarna för länens utveckling. Inom dessa ramar bör länsbefolkningen få avgöra hur de vill ha det. Utvecklingen i länen stämmer bättre överens med människornas önskemål om besluten kan förankras i en länsdemokrati. Ingenting har redovisats som kan övertyga mig om att en central ortsklassificering är en förutsättning för att vi skall kunna bedriva regionalpolitik i det här landet. Självfallet räcker det inte att bara ställa upp målsättningar för att nå regional balans. Målsättningen anger partiernas viljeinriktning. Vi har under vårriksdagen i olika sammanhang arbetat för att vår målsättning skall kunna nås. Det gäller insatser på näringspolitikens område med en kraftig satsning på fler sysselsättningstillfällen, det gäller insatser på det trafikpolitiska området, det gäller förslag på jordbrukspolitikens område som syftar till att bevara basnäringen i avfolkningsområdena. Det gäller skatteutjämningen mellan kommunerna, och det gäller användandet av skattepolitiken som ett regionalpolitiskt instrument. Vi har naturligtvis stött regeringsförslag som överensstämmer med tidigare framförda centerkrav. Det gäller t.ex. skolväsendets organisation i glesbygd och utlokalisering av viss statlig verksamhet från Stockholm. Vi har nu att ta ställning till det regionalpolitiska låneoch bidragssystemet. Under den senaste treårsperioden har i genomsnitt 462 miljoner kronor per år kunnat disponeras för lån och bidrag. I debatten har man från regeringens sida försökt framställa det som något heroiskt att man nu föreslår att 2,5 miljarder anvisas för lån och bidrag under en femårsperiod. Det blir 500 miljoner kronor per år och alltså bara en ökning om 38 miljoner per år i genomsnitt. Den blygsamma ökningen skall bedömas också med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Av dessa 500 miljoner kronor utgör merparten lån som skall betalas tillbaka. Det är i och för sig bra att man får fram dessa lån till avfolkningsområdena, men de kan inte ses som en subvention. Direkta lokaliseringsbidrag och avskrivningslån är 90 miljoner kronor. Detta kan jämföras med de 72 miljoner som för nästa budgetår är beräknade för flyttningsbidrag, för att flytta människor. Sysselsättningsstöd och utbildningsstöd kan utgå med i genomsnitt 100 miljoner kronor per år. Det är, herr talman, rätt viktigt att hålla isär vad som är rent stöd i form av bidrag och vad som är lån som skall betalas igen av företagen. Vi har från vår sida föreslagit en ram om 3,5 miljarder under femårsperioden. Det innebär 700 miljoner per år. 270 miljoner bör enligt vår mening utgå som ett bidrag, sysselsättningsstöd och utbildningsstöd. Vi föreslår alltså att årligen skall kunna utgå ett väsentligt större, icke återbetalningspliktigt belopp än regeringen föreslagit. Och då är frågan: Finns det objekt att satsa på i en sådan omfattning att pengarna behövs? Vi vet att vi i dag har en mycket lång lånekö för den mindre och medelstora företagsamheten. Det visar att det finns investeringsobjekt bara man får fram pengarna. Det är ur alla synpunkter mycket allvarligt om man håller tillbaka investeringsviljan hos denna del av näringslivet, eftersom denna är avgörande för hur vi kommer att lyckas med regionalpolitiken. Kan inte investeringsviljan hos dessa företag tas till vara påskyndas koncentrationsprocessen i samhället, och dessutom står vi oss sämre i nästa konjunkturnedgång. Sedan gäller det att få de nya sysselsättningstillfällena där de bäst behövs. Det skall vi klara med lokaliseringsmedel. Jag har, herr talman, med det anförda visat att vi från centerns sida är beredda att satsa de medel som behövs för att nå en bättre regional balans i utvecklingen. Vi har från centerns sida under vårriksdagen pekat också på en rad andra konkreta åtgärder för att öka sysselsättningen och förbättra näringslivets utveckling i Norrlandslänen. Vi har föreslagit ett särskilt skogsvårdsprogram vilket för en blygsam penning skulle ge 4 000 arbetstillfällen i de fyra nordligaste länen. Vi har krävt en utbyggnad av inlandsbanan, vilket också har en icke obetydlig sysselsättningspolitisk effekt under byggnadstiden och dessutom en långsiktig regionalpolitisk betydelse. Herr talman! Från centerns sida har vi under vårriksdagen fullföljt de intentioner vi presenterat i vår riksplan. Vi har visat hur man kan bryta centraliseringsutvecklingen här i landet och successivt nå fram till ett mer decentraliserat samhälle. Vi har inte ställt upp dessa krav som något självändamål. Vi har framlagt våra förslag i den förvissningen att vi därigenom bättre kan tillgodose människornas önskemål om en god livsmiljö och skapa bättre möjligheter att nå vår jämlikhetspolitiska målsättning.

Herr talman! Jag skall börja med att erinra om ett i varje fall i detta sammanhang gammalt uttalande: ”Starka skäl talar för att det expanderande näringslivet i ökad utsträckning kan komma att koncentreras till de största städerna. En sådan interlokal omslutning skulle öka svårigheterna att ge landsbygden och de små tätorternas befolkning en kollektiv service, som vore likvärdig med befolkningens i de större tätorterna. Lokaliseringspolitiska åtgärder, — — — skulle däremot öka möjligheterna att åstadkomma en standardutjämning.” Det här var inget profetiskt uttalande för 1970 eller 1980-talet. Nej, det var ord hämtade ur betänkandet från lokaliseringsutredningen 1951, som herr Fälldin också erinrade om. Den här utredningen tecknade utvecklingslinjen för flyttningsströmmarna och fäste uppmärksamheten vid riskerna med en sådan utveckling. Utredningen pekar också på vad som krävdes från statens sida för att motverka denna negativa utveckling. Det gjorde den 15 år innan vi i det här landet började bedriva något som skulle kunna kallas aktiv lokaliseringspolitik. Jag skall inte här ägna mig åt att analysera orsakerna bakom detta sena uppvaknande. Ingen är helt utan skuld. Det kan ändå vara värt att notera att vi behövt en lång bromssträcka sedan vi väl fått klart för oss vilka negativa effekter en fortsatt snabb koncentration av arbetstillfällen och bosättning kunde få. Jag vill gärna tolka de senaste sju åtta årens mer aktiva lokaliseringseller regionalpolitik som en klar kurskorrigering. Det kan vara optimistiskt i överkant att tro att vi nu lärt oss bemästra de faktorer som ligger bakom koncentrationstendenserna och att den nuvarande regeringen — om den finge fortsatt förtroende — inte skulle återfalla till den tidigare låt-gå-politiken i det här avseendet. Men jag vill gärna se vad som hänt sedan 1965 som en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att kursen är omlagd i och med beslutet från i höstas. För vad vi fick då — och som länge varit punkt 1 på folkpartiets program för en effektivare regionalpolitik — var ju riktlinjer för en fastare planering, för en mer balanserad utveckling utifrån klart formulerade mål för hela landet. Folkpartiet ser detta beslut framför allt som statsmakternas löfte till kommuner och regioner om ett aktivt stöd för att klara de mål för sysselsättningen, bosättningen, servicen osv. som de själva varit med om att arbeta fram. Min förhoppning grundar sig också på att vi nu är en bit inne i en konjunkturuppgång. Den har tyvärr inte avsatt några egentliga spår i sysselsättningsläget. Det är fortfarande lika många arbetslösa som förra året vid samma tid, medan vi alltså var kvar långt nere i konjunktursvackan. Men en ljusning kommer så småningom. Att detta har betydelse också för regionalpolitiken är uppenbart. Som så många gånger påpekats och som t.o.m. statsministern konstaterade i sitt förord till propositionen i höstas så är det tillväxten som är lättast att lokalisera. Skall vi klara målen i regionalpolitiken så är det naturligtvis helt uteslutet att man kan få sköta den ekonomiska politiken på det sätt som regeringen gjort de senaste två åren. Om vi skall klara ökad sysselsättning i Norrland och inom andra områden där arbetslösheten verkat kroniskt hög, måste vi bedriva en politik som ger ökad sysselsättning i hela landet. Det är grundförutsättningen. Det duger alltså inte att tro att man kan klara dessa problem med en politik som innebär svårigheter för Stockholm och andra storstadsområden. De människor som bor där har lika stor rätt att ställa krav på statsmakterna i detta avseende. Dessa spörsmål har ju diskuterats nyligen i riksdagen så jag skall inte ytterligare gå in på dem. Det är inte endast att en annalkande konjunkturförbättring är på väg som ger mig anledning att se något ljusare på möjligheterna att lyckas med regionalpolitiken, utan lika mycket hur den börjar. Skillnaden mellan den uppgång som nu står för dörren och de som varit det vanliga det senaste decenniet är, med någon förenkling, att den nu inledda uppgången börjar i exportindustrin medan det ofta tidigare varit servicesektorn eller den offentliga sektorn som legat före. Det ger ett bättre utgångsläge, när vi under 1970-talet skall sträva efter att nå fram till en rättvisare fördelning över landet av tillgången på arbete. En ökad sysselsättning i trä-, pappersoch massaindustrin kan ge oss bättre möjligheter att nå målen vi satt upp för regionalpolitiken. Dock under en förutsättning: att nu inte socialdemokraterna, som tillsammans med vpk bär ansvaret för den ekonomiska politiken och näringspolitiken, får för sig att i och med dagens förslag är allt ordnat — för det är det inte. Vad behövs då för att ta vara på chansen till ytterligare framsteg? Den begynnande konjunkturuppgången gynnar i många fall de stora företagen, men den har givetvis också positiva effekter bland de mindre. När fler får sysselsättning och inkomsterna för de anställda totalt sett stiger ger det ökad omsättning också i affärer och bland hantverkare. Men återigen: Lita inte på att allt sköter sig självt till det bästa! Effekten kan bli tillfredsställande endast om klimatet för de mindre och medelstora företagen förbättras. Och det är här det finns en oro inför framtiden. Det går, herr inrikesminister, uppenbarligen en ideologisk skiljelinje mellan vår liberala syn och den socialistiska hos socialdemokrater och kommunister. Det är ingen tillfällighet att så många förslag om förbättrade arbetsförutsättningar för de tusentals mindre företagen avvisas av socialdemokrater och kommunister tillsammans. Vi har samma frontställning som när vi förra veckan diskuterade näringspolitiken. De två partierna är trogna sina politiska ideal, så de har ingen anledning att bli ledsna över att jag påvisar detta. Men väljarna i Norrland och i skogslänen bör observera att det är med stöd av vpk som socialdemokraterna förhindrar de ytterligare insatser vi förordar för ökade sysselsättningsmöjligheter. Socialdemokraternas utskottsrepresentant sade tidigare i debatten att han hoppades att det privata näringslivet skulle visa större ansvarskänsla när det gällde sysselsättningen. Det sägs samtidigt som socialdemokraterna tydligen inte kan övervinna sin misstänksamhet mot ett företagande, där de inte kan kontrollera vad som händer. Det går ju lättare att utöva kontrollen om det finns få och stora företag att kontrollera. Törs man räkna med att framtidstron och gålusten fullt ut kan återvända bland våra tiotusentals småföretagare så länge de två socialistiska partierna har majoritet i riksdagen? Knappast! Det är ett förhållande, som både de som söker arbete och de som vill driva ett företag har att räkna med. Nog måste tusentals företagare i Norrland och i skogslänen och deras anställda fråga sig vad det var för mening att lägga på dem en löneskatt, som hindrat företagen från att ge bättre trygghet åt dem som redan har jobb och från att anställa fler. Nog måste de tycka att det är egendomligt att en avgift som kommit till för att dämpa för stor efterfrågan på arbetskraft lagts på företagen, när de och vi inget hellre ville än att de skulle göra motsatsen, dvs. anställa fler. Nog måste småföretagare bli frågande när de ser att bestämmelserna för stöd till deras transporter även efter en förändring — som riksdagen senare skall besluta om — är utformade så att de inte kan göra sig nytta av stödet. Eller att det skall vara så svårt att få den stödjande staten att förstå, att kan man inte sälja produkterna så är det ingen mening med att tillverka, och att det därför är ofattbart varför inte företagarföreningarna ges ordentliga möjligheter att hjälpa dem med det. Eller varför man inte får räkna med kostnaderna för marknadsföring när man söker lokaliseringsstöd. Nog måste den företagare som allvarligt och skickligt driver ett turistföretag fråga sig, varför han inte kan få samma villkor som om han drev en industri. Det är väl i alla fall ökad sysselsättning som vi vill åstadkomma? Varför vill då inte socialdemokraterna använda dessa medel i den utsträckning som vi har föreslagit? Nog är det förklarligt att både de som vill anställa folk och de som vill ta arbete frågar sig det — precis som folkpartiet har frågat vid upprepade tillfällen. Någon framgång har det blivit, det skall noteras. Men otåligheten att finna nya medel i kampen mot den kroniska arbetslösheten i dessa områden, den har vi saknat hos regeringen. I riksdagen har vi haft en ofta återkommande diskussion mellan det socialistiska blocket och oss om värdet av generella medel i regionalpolitiken. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tagit tillfället i akt och i propositionen analyserat och diskuterat erfarenheterna här i landet och i andra länder av olika medel, generella och selektiva. Nu är det mycket knapphändig information som inrikesministern ger. Det är så mycket mer anmärkningsvärt som det trots allt är fråga om hur 2 miljarder kronor har använts sedan 1965. Det verkar inte som om statsrådet Holmqvist tänkt tanken, att man hade kunnat använda medlen annorlunda med bättre resultat som följd. När nu regionalpolitiken lämnar försöksstadiet hade en ingående diskussion i propositionen om detta verkligen varit önskvärd. Från snart sagt alla ekonomer som studerat dessa balansproblem kommer rekommendationen att mer subventionera den produktionsfaktor som det finns överskott av. Det betyder i klartext att vi borde i större utsträckning subventionera lönekostnaderna för att den vägen skapa utrymme för fler anställda. Det kan man göra på flera sätt. Man kan subventionera direkt genom kontant bidrag per anställd eller genom att lämna bidrag till utbildning av arbetskraft. Dessa metoder har nu kommit till användning, men de utgör fortfarande endast marginella företeelser i jämförelse med vad som används för att subventionera kapitalkostnaderna. Folkpartiet anser inte att det är en tillräcklig utvidgning av detta stöd som regeringen föreslår, och vi vill därför gå ett stycke längre. Herr Eriksson i Arvika har utvecklat skälen härför, och jag förmodar att inrikesministern verkligen nu vill gå i svaromål. Syftet är ju att skaffa fler människor meningsfullt arbete. Och tror man på att man den här vägen kan nå det syftet, så kan det inte vara oekonomiskt att ställa ytterligare medel till förfogande. I den skattedebatt som herr Sträng dragit i gång har man hittills inte ägnat den regionalpolitiska effekten av en eventuellt fördubblad löneskatt någon uppmärksamhet. Jag förmodar ändå att inrikesministern har tänkt på saken. Uppenbart är nämligen att detta skulle vara en generell åtgärd som skulle negativt påverka sysselsättningen i stödområdet. För företag som skall välja plats för att lokalisera ny företagsamhet kommer avståndet till kunder, råvaror och allmän service att spela större roll än för närvarande. Den höjda löneskatten kan man ju inte komma ifrån, och man måste då försöka förbilliga produktionen genom att ta hänsyn till dessa andra faktorer. Från socialdemokratiskt håll glömmer man bort den här effekten i diskussionen eller nonchalerar den kanske bara. Herr Nilsson i Östersund har redan här hävdat att en säkning av löneskatten skulle leda till större arbetslöshet, så han måste ju vara förtjust. Jag undrar om han med den argumenteringen kommer att nöja sig med en fördubbling av löneskatten — men inrikesministern kanske inte ser riktigt lika enkelt på det här problemet. Därför blir det en berättigad fråga till herr inrikesministern: Hur tänker man sig, om nu socialdemokraterna skall fördubbla löneskatten, att klara det här problemet ur regionalpolitisk synpunkt? Jag förmodar att man inte är villig att bara vifta bort det hela. Socialdemokrater och kommunister vill inte ge mer generell stimulans, men generella bördor kanske de inte har så mycket emot? Det här är inte tillfället att ta ställning till skattepolitiken. Jag har bara noterat debattläget och anser att det är högst berättigat att även den regionalpolitiska effekten av en eventuellt höjd löneskatt kommer in i bilden. Att blunda för detta vore att verkligen vara ohederlig. De frågor vi nu från folkpartiets sida ställer är följande: Är regeringen beredd att genom konkreta åtgärder ställa medel till förfogande, så att vi med ett verkligt fast tag om rorkulten kan styra ut mot en lugnare och mer balanserad utveckling? Den frågan är berättigad, eftersom det ju finns en rad konkreta saker som vi har delade meningar om. Är regeringen beredd att vidga den ekonomiska ramen, om projekten skulle rinna till? Är regeringen beredd att lyfta av löneskatten, som hämmar företagandet i Norrland och skogslänen? Nej — det har vi redan fått svar på. Är regeringen beredd att låta företagen bygga upp lokaliseringsfonder och trygghetsfonder, som herr Helén har föreslagit och som ger en tryggare och stabilare framtid för de mindre företagen och deras anställda? Är regeringen beredd att ytterligare subventionera arbetskraften genom utvidgat sysselsättningsstöd om inte det nuvarande ger avsedd effekt? Är regeringen beredd att än mer minska avstånden till de stora marknaderna genom att fortsätta att sänka taxor för gods och passagerare på tåg och flyg och genom att gå vidare med sänkta teletaxor? Listan på väsentliga problem skulle man kunna göra ännu längre, men jag skall inte göra det. Ett positivt besked på dessa frågor skulle kunna bekräfta för alla att vi nu är överens om att kursen är omlagd, även om det är för sent, till förmån för en mer balanserad hushållning med det vi gemensamt skall förvalta i vårt land. Men jag vill sluta med att säga att det är en lång sträcka kvar att färdas.

Herr talman! När man nu har lyssnat ett par timmar på den regionalpolitiska diskussionen, får man en känsla av att den i mångt och mycket är en skendebatt — den ene talar om planeringstal, den andre om befolkningsramar — alltså en strid om ord. Den sortens debatt för oss inte ett enda steg närmare målet. Den verkar förvirrande på människorna och väcker förväntningar som inte alltid kan förverkligas. Och det kan väl inte vara meningen. Vi får inte låsa fast debatten i ett ordfäkteri, när det faktiskt bakom de hårda meningsutbytena finns en klar gemensam målsättning, nämligen att skapa regional balans — en rättvis fördelning av sysselsättning och service över vårt land. Också när det gäller de regionalpolitiska medlen är i dag enigheten betydligt större än den var tidigare. Det årtionde då vi bedrivit en — som det förut hette — aktiv lokaliseringspolitik har präglats av motsättningar beträffande både problemets storleksordning och instrumenten för att åstadkomma snabba och effektiva resultat. Regeringens lokaliseringspolitik var länge trevande och även motsägelsefylld. Många misstag kunde inregistreras. Den är fortfarande långt ifrån fulländad. Men den har faktiskt — det erkännandet skall vi i alla fall kosta på oss — anpassats efter vunna erfarenheter. Och trycket från oppositionen och opinionen har framtvingat ett nytänkande i många väsentliga hänseenden. De olikheter i uppfattning som alltjämt föreligger — och de är förvisso betydande mellan oss och regeringspartiet — sammanhänger i stor utsträckning med grundläggande skillnader i syn på företagsamhet och på företagsamhetens villkor.

Det finns, menar vi alldeles bestämt, ett klart samband mellan den allmänna näringspolitiken i ett land — det företagspolitiska klimatet generellt sett — och möjligheterna att bedriva en effektiv och solidarisk regionalpolitik. Eftersom vår grundsyn i näringspolitiskt hänseende klart skiljer sig från den socialistiska, har också i viktiga regionalpolitiska hänseenden förelegat klara distinktioner mellan oss och regeringspartiet. Det gäller framför allt de principiella utgångspunkterna, de allmänna angreppsmetoderna, strategin med andra ord. I fråga om de konkreta hjälpmedlen har däremot — som jag redan sagt — ett närmande så småningom ägt rum. ”Marknadsekonomin har inget socialt innehåll — — —”, skrev statsministern i sin proposition nr 111 i höstas om den regionala utvecklingen. ”Det företagsekonomiska lönsamhetstänkande som den bygger på utgör” — fortsatte han — ”inte något värn för människor och miljö.” Det kan naturligtvis låta bestickande att säga så. Men ändå tecknar, i sin svepande utformning, det här uttalandet en vrångbild av vår marknadshushållning. Ingen skall komma och påstå att den svenska företagsamheten inte generellt sett präglas av socialt ansvar; om inte annat så i sista hand av eget intresse. Men statsministern var också klart medveten om problemets andra sida. Han framhöll i propositionen att ”industrialiseringen har öppnat möjligheter till en förbättring av ekonomisk standard och social välfärd som tidigare generationer inte kunde drömma om”. För att bevara den välfärd vi uppnått är vi ”helt beroende av att våra företag kan hävda sig i den internationella konkurrensen”. Vi kan inte ”avstå från industriell expansion. Stagnation är i verkligheten liktydig med tillbakagång.” Så långt statsministern. Och, herr talman, det är egentligen i en syntes av dessa två mot varandra stående citat som vi har att dra upp riktlinjerna för den svenska regionalpolitiken. De åtgärder som erfordras måste med andra ord utformas så att de ligger i linje med de s.k. fria krafternas spel, de fria krafter som alltjämt präglar vår blandekonomi och vår näringspolitik. Regionalpolitik kan — om vi skall behålla det nuvarande på konkurrens och valfrihet uppbyggda systemet — i längden inte drivas mot de principer som präglar den allmänna näringspolitiken. Det är omöjligt att i en del av vårt land hävda ett slags näringspolitik och i andra delar en annan. Vårt lands samhällsekonomi är en sluten enhet, och samma spelregler måste i princip iakttas för alla företag och alla regioner. Det innebär alltså att regionalpolitiken skall utnyttja och inte motverka de s.k. fria marknadskrafterna. De incitament som är avgörande och styrande för marknadsekonomin skall förstärkas och kompletteras. Annars utlöser man reaktioner som inte bara omöjliggör strävandena till stöd för vissa regioner utan också skadar och försvagar folkhushållet i dess helhet. Om man mot bakgrunden av sådana här låt mig kalla det filosofiska synpunkter betraktar vad som hittills skett på det område, som vi nu debatterar, och analyserar dagsläget, så tycker jag att allt bekräftar riktigheten av vad jag här har sagt. Socialdemokraterna brukar som bekant i sina debatter gärna söka sig tillbaka till 1930-talet — ibland ännu längre tillbaka. Det gör de för att få en bakgrund till sina skildringar av dagens välfärdssamhälle. Och även på det regionalpolitiska fältet erbjuder 1930-talet en utgångspunkt för några betraktelser, men annorlunda betraktelser. Utnyttjandet av de norrländska naturrikedomarna hade som bekant före och efter sekelskiftet givit upphov till en stark ekonomisk expansion i Norrland. Vattenkraften, skogen och malmen har gjort Norrland till en ”rik” landsdel — jag citerar ordet rik, för alla var verkligen inte rika. Dit drogs människor från landets södra delar, där i motsats till i Norrland sysselsättningstillfällena då var fåtaliga. Omkring 1930 — alltså då det decennium inleddes som socialdemokraterna brukar tala om — vände utvecklingen och en period av ekonomisk omstrukturering tog sin början. Norrland blev i alltför hög grad ett rekryteringsområde för arbetskraftssökande industrier i de södra delarna av landet. Det är alltså Norrlands ensidiga och på de rika råvarorna inriktade konjunkturkänsliga näringsliv som förklarar de problem som vi nu brottas med i denna landsdel. Under ett starkt expansivt industriellt skede i vårt lands utveckling förelåg uppe i Norrland inte samma behov av mångsidig näringspolitisk utveckling som på andra håll. Skogen, malmen och jorden gav tillräckligt. Det näringslivsklimat och de företagartraditioner som blev resultatet av exempelvis ”fattigdomen i Småland” kom aldrig till stånd uppe i Norrland. Småföretagartraditionen nere i Småland, för att fortfarande ta det exemplet, utvecklades i det svåra valet mellan att flytta ut — att emigrera — eller att, tillspetsat uttryckt, tillverka klädnypor och råttfällor. Denna ”nödens miljö” där nere utgjorde alltså själva grogrunden för den industrioch serviceutveckling som kännetecknat och alltjämt präglar Sydoch Mellansverige. Den norrländska industrin däremot, byggd på förädlingen av basvaror som är begärliga på de internationella marknaderna, var och är fortfarande starkt konjunkturkänslig. Tvånget till prisanpassning och konkurrensstyrka är större än för de delar av vårt näringsliv som producerar tekniskt kvalificerade och specialiserade produkter vilka är mindre känsliga för denna konkurrens. För att överleva krävde och kräver Norrlands industrier utomordentligt hårda rationaliseringsåtgärder. Tekniken i skogsbruket och även i skogsindustrin slog och slår fortfarande ut folk i snabb takt. Samtidigt har omgestaltningen av det norrländska jordbruket gjort omställningssvårigheterna ännu större. Sammanslagningen av de små brukningsdelarna och de växande svårigheterna för skogsbonden att dryga ut inkomsterna från fattiga jordbruk med inkomster i skogen har starkt bidragit till att försvåra lösningen av de problem som nu blivit den svenska lokaliseringspolitikens. Regeringspartiet — och jag vill gärna erkänna även andra partier; ingen skall slå sig för sitt bröst — var alltför länge förvånansvärt apatiskt inför utvecklingen. Det betraktades till en början som naturligt, att om inte arbetstillfällen stod till förfogande skulle människorna söka sig till orter där arbete kunde erbjudas. Utflyttning betraktades som önskvärd, och den stimulerades som bekant. Den utgjorde länge själva huvudprincipen i näringspolitiken. ”Vi tror att när dom flyttar, så flyttar dom till ett bättre liv” — förklarade vår nuvarande finansminister så sent som hösten 1969. Och visst blev det så för många. Visst flyttade de till ett bättre liv. Men ingen kan påstå att det alltid var en den fria viljans flyttning. Och ingen kan heller påstå att de som flyttade inte lämnade efter sig ännu svårare problem för dem som blev kvar och för de landsdelar från vilka de drog bort. Denna omflyttningspolitik, vilande på ett ensidigt effektivitetstänkande, hade stöd av Landsorganisationen. Den blev ett element i den solidariska lönepolitiken och i strävan att utnyttja landets resurser på det från företagsekonomiska synpunkter — kortsiktigt kan man kanske säga — mest lämpliga sättet. ”Huvuduppgiften för en sådan lokaliseringspolitik bör, enligt vår uppfattning, främst vara att uppmuntra till en koncentrering av näringslivet till de expansiva områdena inom landet. Inom dessa torde i sin tur de relativt stora tätortsgrupperingarna vara de som erbjuder de största fördelarna ur lokaliseringssynpunkt. För närvarande bedrivs från myndigheternas sida en lokaliseringspolitik, som syftar till att motarbeta en nyetablering och expansion av industriföretag inom våra största befolkningsområden, Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna. Företag som redan är etablerade där stimuleras att omlokalisera sig till andra delar av landet. Denna lokaliseringsverksamhet är inte grundad på rationella samhällsekonomiska överväganden.” Detta uttalande känner säkert åtskilliga av kammarens ledamöter igen. Det är hämtat ur LO-skriften Samordnad näringspolitik, som kom år 1961. Jag återger det här därför att det ger en bild av den filosofi som långt in på 1960-talet styrde den s.k. rörelsens lokaliseringspolitik. Och den s.k. rörelsen betyder som bekant en del för regeringens politik. Nu är det lätt att vara efterklok, och det är lätt att mot bakgrunden av senare erfarenheter påstå att man skulle ha handlat på ett annat sätt än man gjorde för tio år sedan, alltså under den tid då man brottades med problem om hur vårt land skulle finna arbetskraft till näringslivet för att kunna tillgodose omvärldens efterfrågan på svenska varor. Men just den omständigheten borde ha talat för en annan politik. I själva verket utnyttjade man ju alltför litet den situation som då förelåg för att skapa ett större investeringsintresse i de områden där det lediga folket fanns. Vetskapen om den svenska industrins, framför allt exportindustrins, stora behov av arbetskraft och om de arbetskraftsresurser som glesbygderna erbjöd borde, menar jag, rimligen ha lett till att industrin tvingats räkna in kostnaderna för anskaffning av sådan arbetskraft, liksom för andra produktionsfaktorer, i sina driftskalkyler i stället för att låta omflyttningskostnaderna betalas via statsbudgeten. Fri prisbildning brukar ju i andra sammanhang leda till anpassning av företagsstrukturen till de alternativ som ger de lägsta kostnaderna.

Inte minst borde det ha blivit fallet om statsmakterna redan då varit beredda att vidta de åtgärder av annat slag som senare — och delvis halvhjärtat — tillgripits för att utbilda arbetskraft, för att se till att det fanns utbildad arbetskraft eller för att förbilliga företagsutbildningen och för att genom sysselsättningsstöd eller på annat sätt underlätta anställningsproblemen och omställningsproblemen och minska igångkörningskostnaderna. Sådana reflexioner behöver ingalunda stå i strid mot kravet på en rörlig arbetsmarknadspolitik. Den internationella konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen kräver i dag mera i fråga om yrkesmässig och geografisk rörlighet än tidigare, men denna behöver inte gälla så stora regioner. Detta är dock någonting helt annat än den utvandring av den yrkesverksamma generationen, framför allt den unga generationen, som ägt rum från vissa glesbygder och som inte rimligen kan fortgå utan utomordentligt allvarliga konsekvenser för folkhushållet och samhällsekonomin i dess helhet. De synpunkter jag anlagt på det förflutnas arbetsmarknadspolitik har full bärkart. Vad det gäller är ytterst att tillse att de marknadsmässiga konkurrensbetingelserna för företag i olika landsdelar kan utjämnas så, att det blir företagsekonomiskt lönsamt att söka etablering inom landsdelar med god tillgång på arbetskraft, arbetskraft som efter utbildning kan bidra till att göra produktionsprocessen och serviceverksamheten lönsam och konkurrenskraftig.

I stället utformades lokaliseringspolitiken som bekant, i varje fall till en början, främst som ett kapitalsubventionssystem. Lokaliseringsstöd och lokaliseringsbidrag utgjorde dess viktigaste beståndsdelar. Krav från vår sida att man skulle ägna större uppmärksamhet åt driftkostnadssidan tillbakavisades. Statsrådet Holmqvist och jag har fört flera debatter om detta. Först så småningom har en växande förståelse gjort sig gällande för att den avgörande förutsättningen för företagsamhet i olika områden är en utjämning av företagens driftkostnader.

I det sammanhanget vill jag än en gång påminna om att samtidigt som utslagning av arbetskraft skett inom skogsindustrin och skogsbruket, har motsvarande utglesning obehindrat fått pågå och t.o.m. uppmuntrats inom det norrländska jordbruket. I stället för att söka bibehålla de små jordbruksenheterna, som många gånger utgör basen för samhällets service i olika hänseenden — skolor, detaljhandel, post och kommunikationslinjer — har man låtit nedläggningen av småjordbruk fortgå. På lång sikt kan det självfallet aldrig vara möjligt att annat än för speciella syften bibehålla jordbruksenheter som saknar ekonomisk bärkraft. Det vet jag också. Men det borde ha framstått som naturligt att genom generellt utformade stödåtgärder förmå de norrländska småbrukarna att sitta kvar på sin jord så länge som möjligt och genom upprätthållen drift inte bara bedriva aktiv landskapsvård utan också ge underlag för samhällelig service av olika slag. Motsvarande åtgärder på skogsvårdens område skulle ha verkat i samma riktning. Först genom riksdagens beslut — mot socialdemokraterna — i december förra året tycks möjligheter ha öppnats för en dylik aktiv generell stödverksamhet. Enligt riksdagsbeslutet skall den här frågan utredas. Det är naturligtvis något, men det är för litet, för om sådana här åtgärder hade vidtagits långt tidigare, skulle glesbygdernas överlevnadsoch serviceproblem ha varit väsentligt bättre; hur pass mycket vet man inte, än i dag. I den kamp för generellt insatta åtgärder av ekonomisk-politisk natur och med konkurrensutjämnande syften, som vi och andra oppositionspartier, länge förgäves, drev mot regeringen, har också ingått åtgärder för att utjämna eller minska arbetskraftskostnaderna för att därigenom åstadkomma gynnsamma effekter på företagens driftsida. Ett utbyggt sysselsättningsstöd, sänkning eller borttagande av skatten på arbetskraft — löneskatten alltså — hör hit. Sänkta järnvägstaxor, flygtaxor och teleavgifter har också spelat en stor roll. Jag tror att många av oss fortfarande minns hur avhånade vi blev i en valrörelse för några år sedan, då vi bland andra frågor drev frågan om en utjämning av teleavgifterna. Nu står även regeringen bakom det förslaget. Och även i andra hänseenden utgör årets proposition, i förening med inte minst de förslag som fördes fram 1970, en väsentligt ändrad grundsyn på de regionalpolitiska medlen. Det hälsar vi med tillfredsställelse men med det samtidiga konstaterandet, att det är beklagligt att dessa åtgärder icke vidtogs tidigare. De slutsatser som jag här redovisat, herr talman, stämmer rätt väl med de utvärderingar av lokaliseringspolitiken som företagits under senare år. Förra året lät bl.a. Sveriges industriförbund göra en intervjuundersökning av ett antal företag som etablerat filialer inom stödområdet. Syftet med den undersökningen var att klarlägga företagens erfarenheter av etableringarna och av den industriella verksamheten inom stödområdet över huvud taget. Jag tror inte att den redovisningen har debatterats här i kammaren, men inrikesministern har säkert tagit del av den. De slutsatser den leder fram till är icke desto mindre så intressanta och positiva att det kan finnas anledning att i korthet återge något av materialet. Undersökningen avsåg 23 av sammanlagt omkring 65 filialer till företag i södra delen av Sverige som etablerats i stödområdet från 1965 och fram till undersökningstillfället och som tillfört stödområdet i runt tal 10 000 arbetstillfällen. Erfarenheterna var genomgående positiva. I ett stort antal fall hade de ursprungliga investeringarna lett till ytterligare utbyggnad och nyanställningar under den här perioden. Genomgående för etableringarna var deras karaktär av just filialföretag. Syftet var att komplettera moderföretagets tillverkning av vissa produkter, främst halvfabrikat. De centrala och kontaktberoende funktionerna har alltså legat kvar hos moderföretaget i södra Sverige. Beslut om produkter och sortiment, försäljnings-, administrationsoch personalfunktioner, utvecklingsarbete och andra liknande arbetsuppgifter har icke flyttats ut. Men en tendens till ökad självständighet i de här hänseendena för dotterföretagen har av intervjuerna att döma uppenbarligen gjort sig gällande, vilket är mycket positivt. Lokaliseringarna har skett med utnyttjande av investeringsfondsmedel eller lokaliseringsbidrag — eller bådadera — och skulle troligen inte ha kommit till stånd för så vitt inte dessa finansieringskällor hade stått till förfogande. Men de avgörande motiven för utflyttningen har varit behovet av tillgång till arbetskraft, önskemål från kundkretsen i vissa fall och i något fall bättre kommunikationer i förhållande till kunder och andra företag i stödområdet som man haft kontakt med tidigare. I vissa fall har industrivan arbetskraft funnits på platsen, men i flertalet fall har en relativt lång företagsutbildning måst föregå produktionens igångsättande i beräknad omfattning. Ett genomgående drag tycks vara att inkörningstiden har blivit mycket längre och inkörningskostnaderna mycket högre än vad företagen beräknat. Bristen på industriell grundutbildning och industrivana har varit ett negativt moment och lett till anpassningssvårigheter, lågt produktionstempo och betydande övergångssvårigheter. Samtliga intervjuade företag gör dock gällande att dessa olägenheter — som är allvarliga i och för sig — sedan har kompenserats av låg flyttningsbenägenhet och låg frånvarofrekvens. Efter inkörningsperioden har de nya anläggningarnas produktivitet varit lika hög eller t.o.m. högre än motsvarande anläggningar i andra delar av landet — något som jag tycker är det allra mest positiva i bilden. Intervjuerna har också klarlagt — vilket även det sammanhänger med en brist på företagartradition på grund av det dåliga företagarklimatet inom stödområdet — den stora bristen på underleverantörer och företagsinriktad service. Man har uttryckt sin stora förvåning över att företagarandan i så hög grad har saknats på de olika etableringsorterna, bl.a. därför att tillkomsten av nya företag — de som kom dit — borde ha fött uppslag och skapat idéer till kompletterande småföretagsamhet av servicekaraktär eller lämpad för legotillverkning. Transportkostnaderna har uppfattats som besvärande höga av flera och kostnadsutvecklingen på området som ”skrämmande”. Sammanfattningsvis ger alltså den här analysen vid handen att det övervägande antalet företag har goda erfarenheter och att, trots att undersökningen företagits i ett otillfredsställande konjunkturläge, vissa av företagen redovisat fullt färdiga fasta planer på att ytterligare öka sysselsättningen under de närmaste åren. Åtskilliga har förklarat att de hade planer för sådan ökning, ehuru dessa ännu inte var fastställda, och flertalet utesluter inte möjligheter till ytterligare expansion — en ytterligare generering, alltså, av verksamheten. Undersökningen var naturligtvis begränsad — jag har talat om hur begränsad den var — men vad den visar är i alla fall följande: 1. När motståndet väl har brutits mot etablering i stödområdet och initialskedet har passerats, finns det betingelser för ekonomisk och lönsam drift samt vidareutveckling. Intresset för etablering står i direkt relation till det allmänna konjunkturläget i landet. Etableringslusten har under de senaste årens ekonomiska stagnation drastiskt avtagit. 2. Inkörningsperiodens svårigheter — som sammanhänger med bristen på yrkesutbildad arbetskraft och de höga kostnaderna för företagens utbildning — utgör en avhållande faktor, men den kan med ändamålsenliga åtgärder brytas ned. Det är alltså en viktig uppgift för regionalpolitiken! Vi har ju börjat, och kommit en bit på väg där men inte tillräckligt långt. 3. Transportkostnadernas stora betydelse i konkurrenshänseende kan elimineras. De försök som i det syftet har bedrivits under de senaste åren och som drivits fram av oppositionen bör alltså fullföljas. Jag vet inte om inrikesministern känner till att riksrevisionsverket just i dagarna avslutar en intressant studie om Norrbottens transportsystem. Den studien tror jag kan ge åtskilliga uppslag. Jag tror inte den är offentlig ännu; jag fick den just med posten i dag. 4, Bristen på mindre och medelstor företagsamhet, lämpad för legotillverkning och annat slag av underleveranser samt serviceverksamhet, är besvärande. När de nya företagen kommer dit, får de inte den service de behöver. De måste gå ihop för att klara reparationer och alla möjliga andra problem som skulle kunna lösas av utomstående små företag — som skulle kunna leva på dessa större företag. Denna brist är oförståelig, inte minst därför att, som man sade, ekonomiska möjligheter för sådan verksamhet finns. Det är människorna, det är idéerna, det är initiativen som saknas; inte de ekonomiska betingelserna. Här finns alltså ett väldigt behov av påverkan, av utbildning och av ett organiserat samarbete för utveckling av idéer och företagsamhet samt — inte minst — stöd för marknadsföring och produktutveckling. Företagarföreningarna, näringslivets organisationer, Norrlandsfonden och många andra har här ett väldigt stort arbetsfält att påverka människorna i dessa bygder att göra som man gör i Småland: sätta i gång de idéer man går och bär på. Och här kommer jag åter in på sambandet mellan det allmänna näringspolitiska klimatet och nyföretagandet i södra delen av Sverige och på andra håll. Den helt avgörande förutsättningen för en resultatrik regionalpolitik är — och det framhåller vi i våra motioner — en god företagsmiljö i hela landet. Den låga lönsamheten, de senaste årens otillräckliga investeringstakt, det stora antalet företagsnedläggelser och bristen på nya initiativ och nyföretagande ger en klart otillfredsställande bild i det hänseendet. I riksdagens näringspolitiska debatt förra veckan belystes de problem för sysselsättningen, tryggheten och välståndsutvecklingen som detta för med sig. Och dessa problem löses inte genom en ytterligare utbyggd ren bidragspolitik, en ren understödspolitik. Industrihuvudtiteln får inte — som herr Burenstam Linder framhöll i debatten — bli något slags socialhuvudtitel. Det löser vi inte våra problem på lång sikt med. Möjligheterna att driva en aktiv regionalpolitik beror alltså ytterst på om vi har en god samhällsekonomi och ett näringsliv som generellt sett har förutsättningar att hävda sig på världsmarknaden, är konkurrenskraftigt och utvecklingsdugligt och har sådan lönsamhet att det möjliggör nya investeringar och fortgående expansion — det är inte minst expansionen som får betydelse. Saknas dessa betingelser, saknas också möjligheterna att fullfölja de strävanden i regionalpolitiskt hänseende som vi alla står bakom. Den företagsamhet som behöver tillföras de delar av vårt land som fortfarande präglas av brist på den måste alltså tas någonstans ifrån eller nyskapas. Kapital, människor, kunskaper och idéer, som allt skall omsättas i produkter som kan säljas, måste hämtas någonstans. Det säger sig självt att i ett utvecklingsskede då det råder stagnation i ekonomin är svårigheten att åstadkomma nyföretagande i glesbygderna avsevärt mycket större än vad fallet är i ett expansivt utvecklingsförlopp. Då företagen bygger ut sin kapacitet, då företagen letar efter arbetskraft och efter möjligheter att tillgodose efterfrågan på arbetskraft, då finns också mycket goda förutsättningar för aktivitet inom områden som kanske inte från början tedde sig som de mest attraktiva. Men då blir även de områdena i hög grad intressanta. Under depressionsperioder däremot strävar företagen efter att tillgodose de anläggningar, de områden och de människor till vilka de tidigare har koncentrerat sin verksamhet. Detta är så självklart att det egentligen inte borde behöva sägas. Men jag tycker det sägs alltför sällan. Därför är också de krav vi har framfört i våra motioner under de senaste åren på att statsmakterna skall skapa generella utvecklingsbetingelser för det svenska näringslivet självklara element i en aktiv regionpolitik. Och det är därför som det är så oroande att nyföretagandet för närvarande ligger på så låg nivå — lägre än någonsin tidigare. Herr talman! Att de regionalpolitiska åtgärder som vidtagits under de senaste åren har lett till resultat har ingen bestritt. Medan industrisysselsättningen under 1960-talet minskade med nära 4 procent utanför stödområdet och i Stockholmsregionen med 10 procent, skedde en absolut ökning med 2,5 procent i stödområdet. Men vad som kan diskuteras är om detta resultat står i proportion till de betydande satsningar som har ägt rum. Det är troligt att vi, om regionalpolitiken varit mera realistisk och målmedveten, mera anknuten till verkligheten, skulle ha kunnat åstadkomma mycket mera och dessutom kunnat förebygga en utveckling vars konsekvenser vi nu med olika medel försöker reparera. Det är — jag erkänner det — lätt att vara efterklok men nog vågar vi påstå, herr talman och herr inrikesminister, att oppositionen i varje fall på detta område har varit den pådrivande kraften. Men om jag bortser från det förflutna har vi i dag ett bättre underlag än tidigare. Det bör utnyttjas. Vi har från oppositionens sida pekat på åtgärder som bör komma i fråga, och vi kommer om en stund att votera om dem. Men det helt avgörande för att förverkliga en aktiv, balanserad regionalpolitik är — och jag knyter än en gång an till den näringspolitiska debatten i förra veckan — att den ekonomiska politiken och näringspolitiken i vårt land utformas på sådant sätt att enskilda människor, som skall satsa sitt kunnande, sitt arbete och sina pengar i ny företagsamhet, också hyser framtidstro, annars kommer de satsningarna inte till stånd. Och till sist. Regionalpolitiken får inte förverkligas så, att motsättningar uppkommer mellan olika landsdelar. Solidariteten hos kommuner, fackföreningar, kommunmedlemmar över huvud taget och olika lokala intressen har sin begränsning. Om strävanden att skapa sysselsättning på vissa orter och i vissa regioner — de må vara aldrig så motiverade — får klart negativa konsekvenser för sysselsättningen i andra orter eller regioner, då kan på sikt möjligheterna att fullfölja de regionalpolitiska strävandena hämmas. Den dramatiska och hårdhänta utflyttningen av statsanställda och deras familjer från Stockholmsregionen, främst till delar av vårt land som ligger utanför stödområdet, är ägnad att utsätta solidariteten för allvarliga prövningar. Rekylerande krafter har redan gjort sig gällande, bl.a. i form av ett nytt slags ”pervers” lokaliseringspolitisk strävan att ersätta utflyttad administration med nyinflyttad industriell verksamhet. Skulle sådana tendenser backas upp och göra sig gällande på andra håll i landet, tror jag att det relativt hyggliga utgångsläge för en bättre regionalpolitik som vi just nu har snabbt kommer att förbytas i sin motsats.

Herr talman! Det borgerliga samhällets maktcentrum har aldrig varit parlamentet. Samhällsutvecklingen beror av faktorer som ligger utanför dess räckvidd. De politiker som är anhängare av det etablerade samhället vill inte gärna erkänna detta. Därför drivs de att spela ett spel medelst det politiska språket. Alla här i kammaren är t.ex. ivriga att betona sitt ansvar för en god miljö. Ändå blir den allmänna miljöförstöringen allt värre. Alla vill tävla med varandra i välvilja mot Norrland och glesbygderna. Ändå krymper sysselsättningsbasen i dessa områden stadigt och obönhörligt. I denna debatt om regionalpolitik och stödverksamhet kommer det givetvis att talas mycket om målsättningar och viljeinriktning. Man kommer att tiga om de krafter som ligger bakom den utveckling som är upphov till problemen. Man kommer att undvika att tala om vilka kvantitativa insatser som behövs för att uppnå målsättningarna. Talade man om det, skulle tomheten i diskussionen obönhörligen avslöjas. Svensk regionalpolitik är anpassad till storkapitalets intressen och underkastad dess behov av och tvång till koncentration. Detta fastslogs — som John Magnusson här redan har erinrat om — i det regionpolitiska principbeslutet 1964. Näringslivets spontana utveckling skulle vara vägledande. Stödåtgärderna skulle inte vända utvecklingen, endast göra omställningen smidigare och mer stegvis. Den utveckling som denna politik sökte underbygga vållade under hela 1960-talet allt svårare problem både i storstäderna, i skogslänen och glesbygdsområden över hela landet. Den kapitalistiska tes regeringen drev, att koncentrationen i sig skulle öka välståndet, kom alltmer i vanrykte. Människornas faktiska erfarenheter och iakttagelser sade dem att så inte var fallet. En opinion växte fram utom och inom de politiska partierna mot koncentration, rovdrift och avfolkning. Inför detta tryck svarade regeringen och de ledande yrkespolitikerna med opportunistiska och skenbara eftergifter. Det är denna opportunism och detta politiska språk som i dag gör dubbeltydighet och förvirring till den officiella regionpolitikens mest framträdande egenskaper. En illustration till detta utgör t.ex. historien om befolkningsmålsättningen för skogslänen. På 1969 års socialdemokratiska partikongress krävde Hans Hagnell att målet för skogslänen skulle sättas vid bibehållen totalbefolkning. På detta svarade inrikesministern att en sådan målsättning vore orealistisk och att man inte borde ge folk i dessa regioner sådana falska förespeglingar. Men i december 1972 gjordes just oförändrad totalbefolkning till ett officiellt planeringsmål för skogslänen under 1970-talet. Varför denna omsvängning? Ideologin hade inte ändrats. Men man kunde inte lika öppet säga vad man sagt tidigare. Man måste lugna opinionen. Därför drog man till med en målsättning som man tidigare hade utdömt som orealistisk. Detta är typiskt för den fraseologi som kännetecknar dagens regionpolitik i Sverige. Man drar till med målsättningar och principer som man inte vet vad de skall innebära och inte vet hur man skall uppnå dem eller om man kan uppnå dem eller om man kan uppnå någonting över huvud taget. Som motto för denna politik gäller: Föreställningen är allt, verkligheten intet. Vilken är egentligen målsättningen för t.ex. skogslänen? I lilla propositionshäftet står det att alla i arbetsför ålder så långt som möjligt skall få arbete i hemorten eller inom sin region. I bilaga 1 står det att befolkningsmålsättningen skall vara oförändrad totalbefolkning, vilket Nr 101 betyder utflyttning av ett antal motsvarande hela födelseöverskottet. I Måndagen den utskottets skrivning i dag heter det att målsättningen oförändrad 28 maj 1973 befolkning inte skall uppfattas som garanti. Det sägs att det också i fortsättningen blir nödvändigt att godta utflyttning från hemlänet hellre än att befolkningstalet, som det heter, skall hållas uppe genom att människor hålls kvar arbetslösa. Det är alltså en tredje målsättning. Hur skall man ha det? Statsmakterna har ju formellt beslutat både att man skall ha oförändrad befolkning i skogslänen och att man inte skall ha det. Vad är det som skall gälla? Som synes är det diffust, planlöst, självmotsägande. Det är ord utan täckning, fraser som fylls än med den ena än med den andra innebörden. Så kommer man till medlen och resurserna som är dagens kärnpunkt. Om man nu har någon sorts målsättning måste man naturligtvis ställa frågan: Vilken kvantitativ insats måste till för att den skall uppnås? Vad kostar det? Har samhällsapparaten råd med det? Man kan inte bara sätta befolkningssiffror i en tabell. Man måste räkna ut hur många jobb detta befolkningsunderlag kräver för att bestå. Hur mycket pengar måste till för att skapa dessa jobb? I decemberpropositionen och i propositionen 50 finns beträffande detta inte en siffra, inte en kalkyl, inte ett resonemang, och utskottsbetänkandet bidrar naturligtvis inte med minsta tankegång i saken. Hur skall då regionpolitiken i landet se ut på 1970-talet med sådana utgångspunkter? I propositionen föreslås 2 500 miljoner i stöd på fem år, dvs. 500 miljoner om året. Det skall givetvis tillkomma också andra åtgärder, men detta är den verkligt tunga delen av regionpolitiken. Det gäller ett rambelopp. Under den föregående treårsperioden har rambeloppet varit 400 miljoner per år. Det är alltså en blygsam förstärkning med hänsyn till ändringen i penningvärdet. Åren 1965—1972 har skogslänen fått lokaliseringsstöd med 1,5 miljarder. För detta skapades enligt departementet 13 000 nya arbeten. Man vet nu inte hur många av dessa som i alla fall skulle ha kommit till stånd, man vet inte heller hur många som är nyskapade eller bara omfördelade. Samtidigt vet vi att nettoförlusten för skogslänen räknat i arbetstillfällen varit över 60 000 under samma period. Söker man räkna om den tänkbara effekten av de föreslagna 2 500 miljonerna med hänsyn till penningvärdets fall kommer man fram till att de kan tänkas åstadkomma 20000 nya jobb — i bästa fall, dvs. om företagarna utnyttjar hela ramen. Samtidigt vet vi att bruttominskningen i antal jobb i skogslänen under fem år kan väntas uppgå till 60 000. Hur går detta ihop med målsättningen om oförändrad befolkning? Det går inte alls ihop. Utflyttningen kommer att fortsätta. Avfolkningen går vidare. Hur många nya arbeten måste tillföras skogslänen i fall man skulle stå fast vid målet om oförändrad totalbefolkning? Det beror litet grand på ambitionsgraden. Om man räknar med samma förvärvsfrekvens som i övriga riket och inte räknar med att kvinnorna skall öka sin förvärvsfrekvens under 1970-talet får man en absolut minimisiffra på nödvändiga ca 120 000 nya arbeten. Den direkta investeringskostnaden härför ligger i storleksordningen 24 000 miljoner. Samhälleliga följdkostnader är då inte 69 medräknade. Större delen av dessa 14 000—15 000 miljoner måste täckas med lokaliseringsstöd. Denna målsättning, som är ett minimum för att skogslänens näringsbas inte skall krympa utan åtminstone skall förbli densamma, är ju fullständigt omöjlig att uppnå med det som föreslagits. Då skall man inte tala om skenmålsättningar. Då skall man säga rent ut att vi tänker låta kapitalismen fortsätta att avfolka skogslänen. Det behövs som nämnts ca 15 miljarder för att hålla oförändrad befolkning, dvs. 7,5 miljarder per femårsperiod. Centern vill höja stödramen till 3,5 miljarder. Det räcker ju inte för att ens behålla skogslänens nuvarande position. Men ändå laborerar centern med befolkningsramvärden som ligger 100 000 personer över regeringens och alltså redan av det skälet kräver 45 000 fler nya jobb. Inte heller denna kalkyl kan stämma. Den är helt verklighetsfrämmande. Det är vpk:s bestämda uppfattning, trots att vi uppfattar centerns kritik mot regionpolitiken som till viss del riktig. Men centern är i precis samma dilemma som regeringen. Man har ingen kalkyl. Man laborerar med luftsiffror i befolkningsvärden. Man spär på 1000 miljoner mer i lokaliseringsstöd utan att räkna på vilka summor som verkligen skulle behövas för att genomföra centerns mål. Nu är det sant att centern har presenterat en lång katalog på stimulansåtgärder av annat slag. Men det är dock småsaker i förhållande till stödverksamheten. Centern kräver t.ex. etableringskontroll i storstäderna. I princip vore det riktigt. Men i dag är sådant till mycket ringa glädje. Sysselsättningsbasen krymper också i storstäderna. Arbetslösheten stiger. Vad vore det för mening att omfördela arbetslösheten? Det är inte det som behövs. Det behövs nya arbeten. Centern har också stora förhoppningar på småföretagsamheten, förhoppningar som delas av företrädare för de andra borgerliga partierna. Det är riktigt att denna spelar en stor regional och lokal roll. Men centern missar helt det avgörande. Småföretagsamheten kan aldrig vara skogslänens räddning. Småföretagsamheten krymper obönhörligt genom den ekonomiska processen. Ett par hundratusen småföretagare har slagits ut sedan 1960 — i jordbruk, handel, småindustri, service. Det är det ekonomiska systemets lag. Centern kan inte upphäva den lagen. Centern ogillar dess verkningar men är anhängare av det ekonomiska system som frambringar den. En del unga centerpartister har börjat förstå att detta är ohållbart, att man måste gripa ini systemet, bekämpa dess utvecklingslagar, ingripa i etableringsrätten. Denna tendens hos centerns kommande generation är förvisso inte utan sitt intresse. Vpk vägrar leka med i detta regeringens och centerns spel med diffusa målsättningar och luftsiffror utan täckning. Vi har inga illusioner om att kapitalismen kan åstadkomma annat än rovdrift, avfolkning, dödande av småföretagsamheten i skogslänen. Vpk söker se förhållandena som de verkligen är. Vill man stoppa utarmningen av skogslänen, fordras ett nytillskott under tio år på minst 120 000 arbeten. Skall kvinnornas förvärvsfrekvens kunna öka, måste detta mål i motsvarande mån höjas. Detta kostar minimum 24 miljarder i direkta investeringskostnader, betydligt mer i samhälleliga totalkostnader. Därtill måste avfolkningsoch sysselsättningsproblemen bekämpas i alla andra delar av landet. Därtill måste storstädernas sysselsättningspro = Nr 101 blem lösas. Storstadslänen har sedan 1965 förlorat över 30 000 industri Måndagen den arbetstillfällen. Två tredjedelar av minskningen i industrisysselsättningen i 28 maj 1973 landet har fallit på Storstockholm. — Denna stora allmänna och regionala kris, som utvecklat sig under Den regional 1960-talet, kan inte bekämpas med subventioner och räntefördelar åt — Politiska stödverkkapitalet, inte genom att betala företagarna för deras välvilja att samheten m.m. sysselsätta dem som annars skulle gå på kassan, inte genom att söka kompensera skövlade bygder med att en handfull av deras kvarblivna invånare skall sälja hemslöjd eller borsta skor åt turisterna. Krisen kan bekämpas med ett stort målmedvetet statligt industriellt program. Den samhälleliga kapitalbildning som skulle vara dess grund finns. Behoven finns, i skogslänen såväl som i storstäderna. Programmet kräver inte någon ytterligare satsning på ensidig och nationellt sett farlig ökning av exportberoendet. Programmet kräver en utveckling av den nationella marknaden. Det kräver en styrning av investeringsbeslut och politiska beslut som bakgrund för investeringarnas regionala fördelning. Detta kan inte åstadkommas utan maktpolitisk strid. Det kommer att ställa frågan om övergången till ett nytt ekonomiskt system. Vpk är det enda parti här i kammaren som förespråkar detta. Men vi är inte ensamma i arbetarrörelsen och bland folket. I socialdemokratins djupa led tänker folk mer och mer i samma riktning, inser lägets verkliga krav. Ännu är man bunden av ledarnas klassamarbetspolitik och deras påtagna roll som stabilisatorer åt kapitalismen och propagandister för det kapitalistiska sättet att tänka. Hittills har detta hållit tillbaka mycket av arbetarklassens självförtroende och medvetandesutveckling. Men allt fler i de djupa leden inser att det inte är arbetarklassens och arbetarrörelsens historiska uppgift att vara subventionsbetalare åt ett förfallet system. Dess uppgift är att avskaffa det systemet och göra slut på arbetslösheten och den regionala krisen.

Herr talman! Nu har det gått åtta år sedan vi började med lokaliseringspolitiska åtgärder i vårt land. Det var något helt nytt i svensk politik att man skulle försöka påverka näringslivets lokalisering, att man skulle gå ut och försöka trygga sysselsättningen i de tillbakagående delarna av landet. Herr Fälldin började sitt anförande med en historisk tillbakablick. Stämmer inte denna återblick herr Fälldin till eftertanke? För vad angav egentligen den beskrivningen? Jo, att vi förmodligen inte skulle ha haft någon regionalpolitik i detta land om inte socialdemokraterna — och säg gärna centern också — på ett tidigt stadium intagit en positiv hållning till en sådan politik. Om vi i början av 1960-talet hade haft en borgerlig regering, där folkpartiet och dåvarande högern hade haft något att säga till om, hade det aldrig blivit något av med en sådan verksamhet. Man t.o.m. motsatte sig utredningen om lokaliseringspolitiken. Om man hade lyckats i det uppsåtet, skulle vi säkerligen ha fått se på en helt annan utveckling, särskilt i Norrlandslänen, än den vi nu haft. Så sent som 1965 — jag har kontrollerat det — drev folkpartipressen 71 fortfarande en häftig agitation mot lokaliseringspolitiken, som man betraktade som ett nytt försök från socialdemokraternas sida att dirigera näringslivet. Marknadskrafterna kunde därigenom sättas ur spel, hette det. I dag råder det till väsentlig del enighet om regionalpolitiken. Och vi skall verkligen glädja oss åt att på 7 1/2 år har vi fått till stånd en ganska betydande nyinvestering i de delar av landet där vi har haft sysselsättningssvårigheter. Det rör sig om närmare 3,5 miljarder som använts för detta ändamål. Effekten av dessa investeringar har redan belysts med olika siffror här. Jag kan upprepa att de företag som har fått stöd har beräknat att det skall bli en sysselsättningseffekt på närmare 25 000 arbetstillfällen när investeringarna är helt genomförda. Jag håller inte det för otroligt. Vi kan redan se att det är 12 800 arbetstillfällen inom stödområdet och 5 200 utanför stödområdet, alltså tillsammans ungefär 18 000 arbetstillfällen, som har tillkommit. När man räknar på detta sätt får man självfallet inte ut hela effekten av de gjorda investeringarna. Det är bara de direkta resultaten. Dessa leder sedan till återverkningar i service osv., och därför är det antal arbeten som har skapats betydligt större. Man har delade meningar om omfattningen härav, men jag tror inte att någon gör invändningar om jag säger att det i verkligheten rör sig om ett dubbelt så högt tal. Vi kan se att detta tydligen har lett till en expansion i en rad städer, särskilt i Norrlands kustland. Men också punktinsatserna i inlandet har varit av betydelse, och vi har för orter inom detta kunnat se hur den negativa befolkningskurvan brutits. Men jag vill också begagna tillfället att erinra om att insatser har gjorts på annat håll i landet. Vi får inte göra regionalpolitiken enbart till en angelägenhet för skogslänen och för Norrland. Jag vill erinra om insatserna exempelvis i Norrköping och Borås, som varit av mycket stor betydelse, i Oskarshamn osv. Men även på många andra håll, t.ex. Uppvidinge kommun i Kronobergs län eller Österlen nere i Skåne, har det gjorts betydande insatser med regionalpolitiska åtgärder, som har betytt mycket just på respektive ort. Även om det i de sistnämnda fallen inte är så många hundra nya arbetstillfällen som skapats, har de varit av stor betydelse där de tillkommit. Vi står nu inför nödvändigheten att fullfölja dessa insatser. Under de senaste månaderna har vi varit med om att även på orter som Eskilstuna, Katrineholm, Hallstahammar, Fagersta, Linköping osv. har man påkallat insatser med lokaliseringspolitiskt stöd. Även på de orter som vi ofta har uppfattat som mycket säkra och stabila kan det finnas temporära behov att vidta åtgärder med de hjälpmedel som står till vårt förfogande. Vi har alltså successivt vidgat den regionalpolitiska stödverksamheten. Detta gäller inte bara geografiskt utan också genom nya inslag som sysselsättningsstödet, transportstödet, lokaliseringssamråd osv. Nu tar vi ett nytt steg där vi ytterligare bygger ut denna verksamhet. Vi har haft en arbetsgrupp inom inrikesdepartementet, som verkligen fått tillfälle att studera hur andra länder löst dessa frågor. De satte sig ned och gjorde noggranna beräkningar av utfallet av de olika stödåtgärder som man på olika håll tillämpat. Den sammanställningen har sedan legat till grund för det förslag som jag nu förelägger riksdagen. Vi har gjort en grundlig översyn, där vi försökt inhämta erfarenheter från olika håll. Vi bygger alltså vårt förslag på en ganska solid grund. Det mest karakteristiska är att vi nu väsentligt vill förstärka resurserna för att klara sysselsättningen i Norrlands inland. Vi har kommit fram till slutsatsen att de åtgärder vi tidigare vidtagit där inte varit tillräckliga. Detta är, anser jag, det mest betydelsefulla i den proposition som nu behandlas i kammaren. Förslagen gäller det höjda lokaliseringsbidraget i inre stödområdet, möjligheterna till avskrivningslån till maskiner, förbättrat sysselsättningsstöd för denna region, tillkomsten av industricentra och även utformningen av det särskilda glesbygdsstödet. Men också utvidgning av stödberättigad verksamhet kommer att få stor betydelse i det långa loppet. Vi vet att industrisysselsättningen totalt i landet inte stegras utan att det finns en tendens till stagnation och t.o.m. tillbakagång. Därför är det naturligt att vi nu försöker vidga stödet till nya områden. Servicesektorn får allt större betydelse, vilket vi nu beaktat genom att ta med även partihandel och uppdragsverksamhet. Jag har velat ge denna korta beskrivning som en inledning, och jag skall härefter gå in på en del av de frågor som tagits upp här i diskussionen. Först vill jag vända mig till herr Fälldin, som menar att centerns riksplan i fjol skulle ha så stor betydelse att den påverkade hela vårt sätt att tänka. Herr Fälldin anser att vi, när vi lade fram propositionen, hade tagit starkt intryck av de befolkningstal som angavs i riksplanen. Jag måste säga, herr Fälldin, att det får vara litet måtta på självgodheten i det här sammanhanget! De länsplaner som vi har arbetat med sedan många år och som skulle redovisas för riksdagen i form av en samlad redogörelse byggde alla på befolkningstal. Man måste ju planera för någonting, och det kan uttryckas på olika sätt. Hittills har man använt den tekniken att man har räknat hur många människor som man skall ge service och tillgodose på olika sätt. Det var således ingenting nytt att man använde befolkningstal som underlag för planeringen. Jag vill försäkra, eftersom jag var med om att utforma propositionen, att vi inte tog något som helst intryck av den debatt som pågick under sommaren, hur inflammerad den än kunde vara. Vi har inte heller framställt det som någonting heroiskt att vi nu anvisar mer pengar till den regionalpolitiska stödverksamheten. Vi har gjort en bedömning. Mina medarbetare har försökt bilda sig en uppfattning om hur stora medel vi kan förbruka på de olika aktiviteterna. Vi har inte strävat efter att det beloppet skall vara så högt som möjligt. Regeringen får lov att hushålla noga med pengarna — vi kan inte kosta på oss att visa upp propagandamässiga siffror. De angivna beloppen är naturligtvis en beräkning av vad vi tror kan vara möjligt att åstadkomma. Här har jag inte någonting att invända mot vad utskottet säger, nämligen att om det i framtiden blir ett ännu större intresse för denna verksamhet, bör vi ha möjligheter att komma tillbaka och anvisa mera pengar. Herr Fälldin har väl rätt när han säger att vi skall hålla isär lån och bidrag. Men man får inte räkna så enkelt heller att man säger att det som har utgått i form av lån liksom inte har kostat samhället några pengar. Lånen är ju förenade med frihet från amorteringar under en viss tid, och låntagaren slipper betala ränta under ett, två eller tre år. Det är någonting som har ett direkt värde — ett värde som kan vara lika stort som kontantbidraget, eftersom det innebär en så mycket bättre ekonomisk ställning under den tid då vederbörande har att upparbeta sitt företag. Det finns således anledning att skilja på lån och bidrag, men man skall samtidigt göra klart för sig det värde som lånen självfallet har. Herr Fälldin trodde att om det bara gick att få fram pengar skulle vi också kunna få objekt för den här verksamheten. Självfallet hoppas även jag det. Men jag tror att det är att vara optimistisk i överkant. De ärade kammarledamöterna har ju i friskt minne de många interpellationsdebatter som har uppkommit här i kammaren vid etablerandet av nya industrier. Senast för någon vecka sedan fick jag stå till svars för att AMS i Sorsele — en av de kommuner som har de största sysselsättningssvårigheterna — startat en verksamhet som konkurrerade med andra företag. Vi har haft debatten om Haparanda och Boden, debatten om tillkomsten av en industri i Kramfors. De som nu ivrar för att vi skall gå mycket längre är ständigt lika beredda, så fort det gäller den egna orten, att stå upp i kammaren och anklaga oss för att vi handskats för vårdslöst med lokaliseringsmedlen. Nej, i verkligheten är det nog inte så lätt att finna dessa nya uppgifter att satsa på för att öka sysselsättningen. Vi skall självfallet anstränga oss, men man måste ha klart för sig att problemet inte går att lösa bara genom att man yxar till tal. Centern säger: Satsa 1 miljard mer på den här verksamheten, så har vi klarat av det hela. Man talar om 100000 nya arbeten, 100000 mer i befolkningstal för Norrbotten. Det är inte riktigt att arbeta så att man bara ställer upp väldigt luftiga målsättningar framför sig, utan man får ju se till att det finns realism i målen om man skall ha utsikter att bli trodd. Jag vill gärna knyta an till vad som har sagts om flyttningsstödet kontra den regionalpolitiska stödverksamheten. Inte bara herr Fälldin utan också herr Bohman var inne på det problemet. Det sägs i centerns riksplan att flyttningspolitiken har varit den primära satsningen i regeringspolitiken. Detta påstående visar vilka överdrifter man tar till. Under budgetåret 1971/72 kostade de rörlighetsstimulerande åtgärderna — starthjälp, respenning osv. — 31 miljoner kronor.

Det är således helt orimligt att säga att regeringen bara har satsat på en rörlighetsfrämjande politik. När det gäller flyttningsbidragen skall man inte glömma bort att en betydande del av flyttningarna sker inom länet. 70 procent av alla flyttningar sker inom det egna länet. Det övervägande antalet människor som flyttar, herr Bohman, flyttar till ett arbete där de får en bättre inkomst. Flertalet av dem som flyttar är inte arbetslösa, utan det är människor som redan har ett arbete och som flyttar för att de skall få ett ännu bättre. Under 1968 bestod t.ex. två tredjedelar av hela det antal människor som flyttade från övre Norrland av personer som flyttade trots att de hade arbete. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta, för det finns en benägenhet att tala om att här gäller det att hindra flyttning — precis som om det skulle vara något felaktigt i att flytta. Det är på det sättet — och det kommer förmodligen att vara så också i framtiden — att när man är äldre, kanske redan när man kommit till medelåldern, vill man helst stanna kvar i den miljö där man bor. Man har rotat sig där, och man har kanske mera begränsade anspråk på arbetsmarknaden — det väsentliga är att man känner trygghet. Men för de unga är det annorlunda. Om vi vill hålla kvar ungdomen i de olika länen är det nödvändigt att satsa på tillkomsten av nya arbetstillfällen inom länen, så att inte dessa ungdomar måste söka sig ut långt hemifrån till storstadsområdena för att få de kvalificerade uppgifterna. Strävandena har ju för oss varit att på det viset förkorta flyttningsavstånden. Det är därför vi har talat om utflyttning av statliga verk och en rad andra åtgärder för att skapa en bättre kvalificerad arbetsmarknad. Jag hävdar att fastväxande i en bygd inte är någonting särskilt att prioritera när det gäller unga människor. Bygdegemenskap har positiva men också negativa drag. Att flytta, att pröva på någonting nytt, kan också ha sina fördelar. Det gäller att skapa valfrihet i detta sammanhang, att ge människorna möjlighet att flytta eller också stanna kvar. Jag tror att herr Bohman, som också var inne på dessa frågor, har anledning att fundera över vad han sade. Han återgav hur Landsorganisationen hade talat om nödvändigheten av rörlighet. Men man är inte rättvis om man inte också erinrar sig vad Industriförbundet har sagt på den här punkten. Och jag skulle tro att herr Bohman i sin verksamhet inom Stockholms handelskammare osv. någon gång haft anledning att understryka betydelsen av rörlighet inom arbetslivet. Det var faktiskt inte bara Landsorganisationen som framhöll detta, utan det var i lika hög grad näringslivets organisationer — bl.a. Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet — som starkt betonade nödvändigheten av flyttning. Jag tror, herr talman, att vi behöver båda de inslag som det här gäller — både nya arbetstillfällen och rörlighetsfrämjande åtgärder — för att skapa valfrihet. Till herr Fälldin — jag har kanske anledning att särskilt vända mig till honom =— vill jag säga att jag egentligen tycker att det skulle ha varit bra om centern övergivit sin riksplan och anslutit sig till de principer som övriga partier har antagit som målsättning för regionalpolitiken. Reservationen 1 vid utskottsbetänkandet visar ju hur svårt det är för centern att utforma en egen linje. Det blir en lek med ord, och man får en känsla av att här gäller i hög grad det gamla talesättet att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Ta t.ex. reservationens rubrik: Regionalpolitikens inriktning på en så långt möjligt decentraliserad bebyggelse, m.m. Vad menas med ”så långt möjligt decentraliserad” i det här sammanhanget? Jag kom, när jag läste den här reservationen, att tänka på en händelse som ligger långt tillbaka i tiden. Jag brukar under somrarna vistas i den bygd där Maclean på sin tid började den stora jordbruksreformen i vårt land. Han sprängde på 1780-talet sönder tre skånska byar där det bodde ungefär 200 familjer, och han beordrade familjerna att flytta ut på åkertegarna, som var uppdelade enligt den nya principen. Av dessa familjer vägrade ungefär hälften att följa med. De bröt upp och lämnade bygden i stället för att kastas ut i det ovissa — man ville inte gå förlustig den trygghet och den gemensamhetskänsla som byarna hade skänkt. Men detta var faktiskt en ”så långt möjligt” genomförd decentralisering. Man slog sönder byn och flyttade ut människor till nya områden. Sådant är alltså möjligt att göra. I dag har vi naturligtvis kommunikationsmedel som gör att vi i och för sig kan hålla kontakt med varandra även om avstånden är ganska stora. Men ekonomiska överväganden måste också göras i sammanhanget, och därför kräver ett påstående att man skall decentralisera ”så långt möjligt” en precisering. Är det vad som är praktiskt möjligt? Är det vad som är ekonomiskt möjligt? Det går inte att bara tala om att decentralisera till varje pris och hur långt som helst. Om centern skall bli trodd är det helt enkelt nödvändigt att centern upphör med sådana här lösliga resonemang och i stället försöker analysera vad det rör sig om. Jag hämtar ett annat exempel ur reservationen 1. Samtidigt som man gör sådana här uttalanden tycks man vilja hävda att man går emot regeringen när det gäller primära centra och regionala centra och vill göra andra insatser i fråga om dessa ortstyper. Men framgår det av reservationen att man vill någonting annat? Nej, man säger att man vill ha livskraftiga länscentra, och man anser t.o.m. att vi skall främja utvecklingen av sådana. Reservanterna sammanfattar på s. 64 och säger: ”Den allsidiga differentieringen av sysselsättningen bör kunna åstadkommas inom regioner där olika orter kompletterar varandra.” Det är reservanternas slutsats av det förda resonemanget. Men där kommer ju reservanterna till precis samma formuleringar som vi presenterade för riksdagen redan i fjol, nämligen att vi skall ha regioner där orterna samspelar med varandra. Jag tycker det är nödvändigt att herr Fälldin talar om för oss vad centern vill i det sammanhanget. Jag anser att man även har gjort en sammanblandning av begreppen. Man kan naturligtvis decentralisera beslutsfunktionen och lägga ut den i andra organ, men därmed har man ju inga garantier för att det blir en decentraliserad bebyggelse. Där rör det sig om två helt olika saker. När man talar om en decentraliserad bebyggelse menar man naturligtvis inte bara bostäder utan också industrilokaler och arbetsställen. Många av våra städer och köpingar har ju uppkommit som en följd av en industriell utveckling, och vill man ha en industri på en ort förutsätter det ju en viss koncentration av befolkningen. Att det också skall finnas industriell verksamhet i primära centra och regionala centra är klart. Reservanterna upprepar att förutsättningen för att människorna i olika regioner skall få likvärdiga möjligheter till sysselsättning osv. är att ”strävandena inriktas på en så långt möjligt decentraliserad bebyggelse”. Skall det tolkas så att den ekonomiska föreningsrörelsen nu när man i framtiden träffar sina avgöranden skall decentralisera mera, skall man så småningom gå tillbaka till bygdemejerierna igen? Det skulle ju bli konsekvensen av ett fullföljande av centerns tankegång. Och visst kan man göra det. Det skulle säkert fungera. Men det skulle kosta mycket pengar. Det blir en dyr sak för jordbrukarna, om man på det sättet avstår från de effektivitetsvinster som vunnits genom att man tillvaratagit fördelarna med den industriella processen. Jag tror att herr Fälldin nu får försöka uttrycka denna tankegång litet bättre än vad herr Nilsson i Tvärålund, herr Stridsman och herr Gustafsson i Säffle har gjort i sin reservation, ty de har misslyckats kapitalt med att för svenska folket beskriva vad som är centerns linje i regionalpolitiken. I reservationen 1 åberopas också riksdagens beslut om kommunreformen 1962. Jag hade ett minne av att centern inte var så särskilt förtjust i den reform vi då genomförde, och därför gick jag tillbaka till handlingarna. Jag fann också att centern vid den tiden liksom i dag försökte skapa ett slags motsatsförhållande mellan tätort och landsbygd. Centern anslöt sig inte till tanken att skapa näringsgeografiskt sammanhållna enheter i de nya kommunerna. Man underkände helt enkelt detta som den allmänna riktpunkten och sade att frågan är långt mer komplicerad än så. Man talade bl.a. om kommunikationer, bygdegemenskap och mycket annat. Men egentligen var det precis samma debatt 1962 som den vi för nu, när vi andra försöker se helheten, samverkan mellan tätort och landsbygd, men där centerpartiet fortfarande står kvar i föreställningen att det gäller att speciellt bevaka landsbygdsbefolkningens intressen i motsättning mot andra grupper. Det ser centerpartiet som den primära uppgiften i sammanhanget. Centern gör också gällande att vi på ett ensidigt sätt skulle ha satsat på primära centra. I reservationen säger man att en koncentration till primära centra var avsedd i riksdagsbeslutet. Det är en tanke som man själv för in. Den som granskar riksdagens beslut från i fjol höstas skall finna att det inte ges något speciellt förord för primära centra. De skall fylla sin funktion i regionen, men det är inte sagt att vi skall ge den typen av orter någon speciell favör. Man säger — detta är med i reservationen också — att det inte behövs några centrala pekpinnar för stödverksamheten. När det gäller tillkomsten av arkitektkontor och en rad andra serviceorgan, har vi sagt — detta har vi sett som ganska naturligt — att det förmodligen kommer att bli i primära och regionala centra som det får betydelse. Detta uppfattas som en central pekpinne. Men det är väl självklart att det kommer att bli på det sättet; vi finner i dag inte någon sådan verksamhet ute på den rena landsbygden eller i de verkligt små samhällena. Det ligger i sakens natur att sådana organ kommer att vara lokaliserade till de orter där man har ett visst underlag för att driva sin verksamhet. Vi har sagt — och detta vill jag gärna upprepa — att vi inte vill spela ut de olika ortstyperna mot varandra. Vi menar tvärtom att det här gäller att utveckla näringslivet också i kommuncentra och på andra orter. Om vi ser tillbaka på den verksamhet som drivits under de gångna åren, finner vi att det inte förekommit någon koncentration med lokaliseringsstöd till primära centra.

Till primära centra i dessa fyra län har det givits i bidrag belopp som motsvarar 200 kronor per invånare. När det gäller regionala centra kommer bidraget upp i 320 kronor. När det gäller kommuncentra kommer bidraget upp i 346 kronor. Det är alltså i verkligheten så att denna form av stöd i större utsträckning gått till de små orterna än till de större orterna. Bilden blir kanske något annorlunda om vi lägger till lånen. Då får vi totalt för lån och bidrag 830 kronor per invånare i primära centra, 1 263 kronor i regionala centra, 970 kronor per invånare i kommuncentra. Det finns således ingen anledning att säga att vi hittills har missgynnat de mindre orterna i stödverksamheten. Dessa uppgifter ger helt enkelt belägg för motsatsen. Jag skall i detta sammanhang också passa på att ta upp den fråga som herr Fälldin ställde till mig. Jag är litet förvånad över att han inte utnyttjat den tid som gått sedan vi debatterade i Umeå till att sätta sig in i hur en departementschef skall expediera riksdagens beslut. Herr Fälldin ställde nu en fråga till mig, och jag skall därför försöka upplysa honom om hur det förhåller sig. Egentligen skulle herr Fälldin själv kunna läsa sig till detta. Om han slår upp s. 28 i inrikesutskottets betänkande förra året, som för övrigt också har nr 28, kan han där se att vad som angivits i kungörelsen står i god överensstämmelse med vad riksdagen beslutat. Befolkningsramarna för länet har utformats med ett högre och ett lägre tal. Det är visserligen riktigt att inrikesutskottet i sitt betänkande över det regionalpolitiska handlingsprogrammet ansåg det önskvärt att planering och ambitioner i skogslänen primärt inriktades på de högre talen i planeringsramarna, men det konstaterandet görs i ett sammanhang där centerns befolkningsramar får betyget orealistiska. Det står i samma mening. Utskottet skriver längre ned, vid sammanfattningen av resonemanget kring dessa motioner: ”Sammantaget finner utskottet att de i propositionen förordade befolkningsramarna ger uttryck för en med hänsyn till osäkerheten i den framtida utvecklingen nödvändig flexibilitet och en efter tillgängliga resurser avpassad planeringsnivå. Utskottet tillstyrker därför de i propositionen förordade befolkningsramarna.” Så går jag till utskottets yrkande under punkten 4 i detta betänkande. Vad står det där? Jo, att utskottet hemställer att riksdagen beslutar anta de föreslagna befolkningsramarna och avslå motionen som herr Fälldin har åberopat. Var och en måste ändå veta att jag inte kan sitta och analysera vad som kan stå skrivet och godtyckligt bilda mig en egen uppfattning, utan jag har självfallet att expediera de beslut riksdagen fattat — dvs. just det som jag här återgivit. Det borde inte vara svårigheter för herr Fälldin att förstå det. Det vore bättre att säga: Jag blev missledd, jag läste inte allt, jag tog fel när jag kastade ut beskyllningen i Umeå. — Den beskyllningen drabbar naturligtvis inte bara mig utan också mina medarbetare som har att utforma förslagen. Jag läser självfallet vad som beslutas, men det är andra som håller i det hela och ser till att besluten expedieras. Men i stället för att erkänna sitt misstag fortsätter herr Fälldin i dag att göra gällande att jag skulle ha begått ett fel. Det är bra att en sådan fråga tas upp här i riksdagen, för här sitter ändå människor som på ett riktigt sätt kan bedöma det hela. Jag sade i debatten: Om jag har begått ett fel kommer väl konstitutionsutskottet att påtala det. Men det var inte nödvändigt att herr Fälldin skulle göra det. Jag tycker på sitt sätt att det här är en viktig fråga. Om herr Fälldin spekulerar i att bli statsminister i höst är det mycket viktigt att han gör klart för sig hur riksdagen arbetar och vad riksdagen beslutar. Det är en nödvändig förutsättning för att fylla det ämbetet. Med det jag nu anfört kan jag ge herr Fälldin tillfälle att säga att han kom in på fel spår i den här debatten, och jag antar att saken kan anses vara utagerad därmed. Då kanske också de tidningar som fortfarande skriver om detta och anser att jag har begått ett fel kan rätta till det i efterhand. Jag vill bemöta ytterligare talare som gjort inlägg i debatten. Herr Dahlén ställde en rad frågor till mig och visade en underbar förmåga att liksom gå vid sidan om det vi diskuterar, de punkter i betänkandet som vi har att ta ställning till. Herr Dahlén ville att jag skulle säga någonting om hur det går om man fördubblar arbetsgivaravgiften. Han knöt an till den aktuella debatten: om det skulle vara en fördel att i arbetsgivaravgift betala en del av de pengar som eljest skulle ha betalats ut i lön. Det är en fråga som har diskuterats — och kommer att diskuteras, antar jag — i andra sammanhang. Men det spörsmålet har ingenting med det nu aktuella ärendet att göra. Om företaget betalar en viss summa i lön eller betalar samma summa i arbetsgivaravgift spelar ingen roll i detta hänseende. Det rubbar ju inte någonting här utan ligger helt utanför, varför det inte finns någon anledning att dra in det i den här debatten. Sedan frågade herr Dahlén, om jag vore beredd att säga att vi skall komma tillbaka och föreslå förlängning av sysselsättningsstödet eller vidta andra åtgärder, ifall de subventioner som nu gäller på olika sätt inom stödområdet visar sig vara otillräckliga. Eller också, menade han, kunde jag väl ge det beskedet, att vi skall fortsätta med att sänka taxorna. Ja, men det ligger ju också utanför den diskussion som vi för här i dag; nu har vi att ta ställning till de föreliggande förslagen. Därför tror jag att kammaren håller mig räkning för om jag inte tar upp tiden med att gå in i en debatt som ändå måste kännetecknas av så många ovissa faktorer som den herr Dahlén nu har inbjudit till. Jag avstår således från det. Herr Bohman sade inledningsvis att det var principiella utgångspunkter som skiljde moderaterna från socialdemokraterna i de här frågorna. Han kunde naturligtvis då lika gärna såsom exempel ha valt att illustrera klyftan mellan centerpartiet och moderata samlingspartiet just i den här frågan, eftersom det som han tog upp som exempel här inte kan bli något absolut särskiljande. — Jo, möjligen detta som herr Bohman knöt an till när han åberopade statsministerns uttalande om att många människor känner oro inför den utveckling som pågår där arbetsmarknadskrafterna får lov att husera alltför fritt. Jag tror att statsministern har bedömt läget alldeles riktigt. Många människor kräver i dag att samhället på ett helt annat sätt aktivt skall engagera sig i näringspolitiken och styra utvecklingen. Därför tror jag att det åberopade uttalandet av statsministern mycket väl kan illustrera de motsättningar — om vi nu skall tala om sådana — som kvarstår mellan oss och moderaterna. På den här punkten har vi socialdemokrater den bestämda uppfattningen att det måste bli en utveckling där samhället, dvs. regering och riksdag, får ökat inflytande i dessa frågor. Jag vill gärna knyta an till vad herr Bohman säger när han talar om nödvändigheten av att man tar intryck av vad företagen säger i dessa sammanhang. Då vill jag nämna att det i arbetsmarknadsverket finns representanter för näringslivet — både företagare och anställda. De sitter också med i lokaliseringsdelegationen och har där möjlighet att ta ställning till de enskilda konkreta exemplen. Jag ser det som en stor fördel när det gäller bedömning av lokaliseringsärenden att vi på detta sätt kan få synpunkter från olika håll. Herr Bohman föredrog att ge en beskrivning över befolkningsutvecklingen. Jag tror att det var nyttigt att denna beskrivning gavs. Vi har exempelvis i Norrbotten haft en positiv befolkningsutveckling långt in i vår tid. Under 1940-talet och vidare framåt fortsatte befolkningsökningen. Man hade där sluppit den stora nedgång som drabbade vissa län i södra och mellersta Sverige under senare delen av 1800-talet och årtiondena därefter. Norrbotten hade ständigt haft en positiv utveckling. Därför har vi, med hänsyn till att omställningsprocessen inom skogsoch jordbruk kommit senare i Norrland, under senare år speciellt fått uppmärksamheten inriktad på detta. Herr Bohmans beskrivning på denna punkt hade jag i och för sig inte någonting att invända mot. Efter att ha sagt detta, herr talman, skall jag kanske inte längre ta kammarens tid i anspråk. Jag har knutit några synpunkter till en del av de inlägg som gjorts här. Herr Jörn Svensson och jag har ju förut haft tillfälle att diskutera detta. Jag tror att det på sitt sätt är välgörande med herr Svenssons inlägg, därför att han drar ut konsekvenserna av sitt sätt att tänka och förordar mycket långtgående åtgärder. Jag vill betona att vad vi skall ha är ett handlingsprogram som står i överensstämmelse med de faktiska möjligheter vi har att stimulera utvecklingen i vårt samhälle, där besluten kommer fram genom en fri debatt. Våra åtgärder måste stå i överensstämmelse med hela vårt politiska system. Därför kan naturligtvis det program som vi nu diskuterar inte tillfredsställa herr Jörn Svensson. Jag tycker att vi har ett gott underlag för vårt fortsatta regionalpolitiska arbete. Det är också glädjande att kunna konstatera att uppslutningen har blivit så stor kring de här förslagen som den blivit. Det finns delade meningar men mest i fråga om detaljer. Centerpartiet har försökt att göra suddiga skrivningar som skulle ge intryck av att man hade något alldeles speciellt att föra fram, men det har, menar jag, inte konkretiserats. Varken behoven eller ambitionerna att förbättra människornas livsvillkor är givna en gång för alla. Vi får räkna med förändringar inom olika sektorer av samhället och näringslivet. Så mycket är dock klart att insikten om samhällets ansvar för att människorna skall skyddas från de omställningar som pågår i samhället och om att samhällets ansvar där skall vidgas har vuxit sig allt starkare. Vid årets riksdag har regeringen fört fram en rad reformer som ger människorna större trygghet i arbetslivet och ett ökat mått av medinflytande på olika områden. De regionalpolitiska insatser som nu föreslås ingår i programmet för att skapa ett större mått av jämlikhet i levnadsbetingelserna för människorna. I princip vill ni som tillhör det borgerliga lägret att samhället skall begränsa sina insatser. Marknadskrafterna skall fungera så långt som möjligt. Men det är intressant att konstatera att förnuftet ändå gör sig gällande och att även folkpartiet och moderaterna accepterar samhällets ansvar och ledning för den regionala utvecklingen i landet, vilket framgår av anslutningen till denna proposition.